Fru talman! Det har varit en lång debatt i denna viktiga fråga, och det kan inte hjälpas att det blir vissa upprepningar. Enligt den överenskommelse från 1981 som träffades mellan Landstingsförbundet och regeringen skulle sjukvårdshuvudmännen få bestämma sjukvårdsavgifter för utförsäkrade pensionärer med hänsyn till dessas betalningsförmåga. Varje enskilt landsting bestämmer sålunda om differentierade vårdavgifter skall tas ut eller ej. De flesta landsting har använt sig av denna möjlighet, och avgiften har alltså bestämts av de politiskt valda landstingsledamöterna ute i länen. Detta förhållande förtjänar att påpekas även i dagens debatt i riksdagen, eftersom det tydligen har rått okunnighet härom. Avsikten med differentierade avgifter var att nå balans för vårdavgifter mellan kommun och landsting. Att eftersträva enhetliga vårdavgifter får naturligtvis inte innebära att man skapar nya orättvisor. Av de i allmän debatt och i press redovisade omständigheterna framgår att avgiftssystemet i enskilda fall för många har lett till oacceptabla förhållanden. Märkligt nog har emellertid inte samma häftiga debatt förts med hänsyn till de olika avgiftssystem för vårdformerna vid ålderdomshem och sjukhem som tidigare gällde. Enligt gjorda undersökningar har detta lett till ökade avgifter för patienten på ålderdomshemmet med upp till 600 kr./mån., vilket har redovisats här i dag. Det är en avgiftsdifferens som ökar om en oförändrad sjukhusavgift skulle kvarstå. I de överväganden och i den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Landstingsförbundet uttalas klart att stor hänsyn skall tas till om någon annan person är beroende av patienten för sitt uppehälle. Hänsyn skall också tas till boendekostnader. Att kunna behålla bostaden är för den enskilda människan och för pensionären en trygghetsfaktor och en pådrivare för en aktiv rehabilitering. Det skall alltså ske en jämkning, och det är upp till landstingen att kritiskt granska hur den tillämpas. Tröskeleffekterna har tidigare varit för stora mellan de olika vårdformerna. Påtryckningar från de anhöriga har inte saknats — det måste sägas — för att få den för patienten billigaste vårdformen. Frågan om avgiftsfinansiering måste emellertid ses i ett större sammanhang och i förhållande till de i allmänhet ökade sjukvårdskostnaderna i Sverige. Hur skall vi med en krympande ekonomi klara av den offentliga sjukvården? Hur skall vi kunna satsa även på nya behandlingsformer, som kommit fram genom den forskning och utveckling som pågår över hela världen, inte minst i vårt eget land? I Läkartidningen redovisas bl.a. den ökning av höftfrakturer som har skett i Göteborg, från 104 fall år 1940 till 904 fall år 1981. Det årliga antalet incidenter per 1000 invånare har ökat för både kvinnor och män — för kvinnor från 4,4 fall per år 1965 till 7,4 år 1981, dvs. en fördubbling. För män ligger siffrorna något lägre — från 2,3 fall år 1965 till 3,6 år 1981. Medelkostnaden för vården av en höftfraktur har beräknats till omkring 33 000 kr. Kostnaden för 900 frakturer som inträffat i Göteborg 1981, enligt samma redovisning, torde vara minst 30 milj.kr. Jag vill påpeka detta dilemma och den svåra ekonomiska situation som svensk sjukvård befinner sig i. Det går inte, som de moderata företrädarna ofta föreslår ute i landstingen, att stanna vid nolltillväxt för sjukvården, samtidigt som vi får ett ökat antal åldringar som måste tas om hand både för specialistsjukvård och för omsorg och omvårdnad. Vem skall bestämma om Andersson skall opereras för en höftfraktur? Skall den enskilde läkaren ta beslut efter ålderskriterium, eftersom landstingshuvudmannen inte kan ställa ekonomiska medel till förfogande för ännu ett operationslag? Vi kan komma i detta dilemma, där vi nära nog befinner oss. Att vänsterpartiet kommunisterna inte vill ta något ekonomiskt ansvar är bevisat alltför många gånger. I genomsnitt föds varje dag 260 barn i Sverige och 250 människor dör. Liv och död är förutom glädje och sorg alltid förenade med ekonomiska åtaganden för människor och samhälle. Från folkpartiets sida vill vi värna om den sjukvård och den omsorg som vi har, och vi vill också ha möjlighet att utveckla den. Omsorgen om de gamla och och sjuka får aldrig svikas. Skall vi bli tvungna att avstå från specialistsjukvård enbart för att klara den vanliga somatiska sjukvården och långvården? Sverige har fler långvårdsplatser än andra länder. Det är internationellt sett en unik situation att vi har lika många vårdplatser för långtidsvård som för korttidsvård inom kroppssjukvården. Detta speglar inte bara den större andelen åldringar utan också att Sverige satsat mer på ett omhändertagande på våra institutioner, på våra sjukhem och inom långvården. I flera andra länder, t.ex. England, är vård i hemmet genom anhöriga och med hjälp av en utbyggd hemsjukvårdsorganisation mer framträdande. Min erfarenhet från landstingen är att svensk sjukvård nu satsar på att våra äldre skall kunna få bo kvar i hemmen så länge som möjligt. Jag vill med detta anförande instämma i utskottets skrivning. Den arbetsgrupp som tillsatts för uppföljning av reglerna skall arbeta skyndsamt och, enligt det som har kommit fram här i dag i kammaren, återkomma om några månader. Det krävs för att effekterna av det nuvarande systemet skall kunna utvärderas, och vi behöver också över huvud taget se över vårt avgiftssystem. Fru talman!

Fru talman! När grunderna för den svenska socialoch sjukvårdspolitiken lades fast på 1940-talet var bakgrunden de då skriande orättvisorna. De fattiga, de vanliga arbetarna och de gamla visste vad det ville säga att få skrapa med fötterna och bocka inför överheten för att i nåd få tillgång till vård och hjälp. Detta förödmjukande system ville man ha bort. Kraven på en lika sjukvård för alla kom. Kravet på de generella reformerna, där ingen skulle behöva utpekas, växte fram. För 30 år sedan beslutade man om lika sjukvård för alla på allmän sal — även Wallenberg och den sjukaste och fattigaste bland pensionärerna skulle få tillgång till den. Så kom ATP, knappt ett årtionde senare. Trygghet på ålderdomen — man skulle i stort sett få behålla sin standard. Det betydde visserligen olika pensioner för olika människor, men det gav den enskilde den absoluta tryggheten att få behålla den standard man haft under sitt yrkesverksamma liv även som gammal och sjuk. ATP och den allmänna och lika sjukvården garanterade detta. Kunde någon ana att vi 30 år senare i Sveriges riksdag skulle stå och diskutera det vi gör i dag? I dag betalar alla, låginkomsttagare och höginkomsttagare, som inte är pensionärer, oavsett hur många miljoner som finns på banken, aldrig mer än 40 kr. om dagen. En bilolycka kan innebära en mycket lång sjukhusvistelse, men så länge man inte är pensionerad betalar man högst 40 kr. Den dag man blir pensionär har man alltid, såväl den vanlige folkpensionären som den store kapitalägaren, 365 dagars gratis sjukvård. Men efter den dagen, även om man bor hemma, är man utförsäkrad. Och nu minsann räcker det inte med att man får betala 40 kr. som andra medborgare när man blir sjuk. Nu skall man betala 45 kr. om dagen. En vanlig folkpensionär som är utförsäkrad betalar alltså 5 kr. mer om dagen änt.ex. höginkomsttagaren i yrkesverksam ålder när han blir akut sjuk. Det går inte många veckor — olika många i olika landsting — innan en tjänsteman kommer och vill göra en utredning om pensionärens hela ekonomi. Då skall differentierade vårdavgifter tas ut. Det enda pensionären då vet är att han är garanterad fickpengar. Om hela pensionen i övrigt skall betalas skall det utredas om. Det är nu den förnedrande och högst förödmjukande prövningen sätts in. Det är inte nog med att man måste uppge de inkomster man har, som man gör vid andra inkomstprövade avgifter. Nej, det här handlar lika mycket om att berätta om sina utgifter för att om möjligt få behålla litet mer av pensionen. Rune Gustavssons jämförelse med bostadstilläggen är fullständigt felaktig. Den enda möjlighet att få en avgift som skall stämma är ju att man redovisar sina egna utgifter. Och då kan det gå till så här: Hur stor är hyran? Jaha, då sätter vi ner avgiften en tid för hyrans skull, tills vi kan se om det är meningsfullt att ni behåller bostaden. Har ni lån på ett sommartorp? Det kan vi nog inte ta hänsyn till. Dricker ni en hela whisky i månaden? Det kan vi nog inte godta. Röker ni? Jaha. Har ni två dagstidningar? Betalar ni medlemsavgift i tre föreningar? Hade ni tänkt köpa en ny kostym? Jaså, blir den extra dyr därför att den måste skräddarsys, eftersom ni är sned i kroppen? Jaha. Och så går det vidare. Jag skall sluta den här uppräkningen. Jag tror att var och en som har någon inlevelseförmåga kan förstå förödmjukelsen i detta system. Det är förödmjukande, även om tillämpningen sedan blir generös, även om man efter jämkning tar litet hänsyn till behoven och sätter ner avgiften. För naturligtvis kan man inte ta hänsyn till alla behov. Då skulle hela systemet med differentierade avgifter falla samman. Det är alltså systemet i grunden som är fel. Den här inkomstprövningen drabbar alla utförsäkrade pensionärer som ligger på sjukhus mer än några veckor. I dag finns 70 000 utförsäkrade. Andra pensionärer, som ofta varit inlagda på sjukhus, är i riskzonen för att bli utförsäkrade. De räknar varje dag. När blir jag utförsäkrad? När blir det för dyrt för mig att bli sjuk? Många trodde när det här systemet infördes att det bara gällde de s.k. långliggarna, som ändå inte kunde ha någon glädje av sina pengar, som man sade. Verkligheten är en annan. Den förödmjukelse som ligger inbyggd i systemet går inte ens att uppskatta och mäta, men vi vet att många pensionärer i dag tror sig vara tillbaka till sina faroch morföräldrars situation, när man fick förödmjuka sig för att få tillgång till någon vård. Hotet att hamna bland de utförsäkrades skara inger våra pensionärer stor oro. Vi har alltså i dag fått ett system inom sjukvården som torde vara långt ifrån det som var tanken bakom den allmänna sjukvården. Låt mig ta ett konkret exempel på hur det kan vara på en sjuksal. En extrem höginkomsttagare i yrkesverksam ålder ligger i den ena sängen. Han betalar 40 kr. om dagen. I nästa säng ligger folkpensionär Eriksson, som varit sjuk litet för ofta och är utförsäkrad. Han betalar 45 kr. för sin lunginflammation. ATP-pensionär Svensson ligger i nästa säng och betalar inget alls. Han har inte förbrukat sina 365 dagar. I den fjärde sängen ligger ATP-pensionären Andersson, som tidigare har förbrukat sitt fria år och nu har differentierad avgift. Han betalar 90 kr. om dagen. Dessa kan alltså ligga på samma sal. De som varit oftast sjuka och de inkomstsvagaste betalar mest! Det här systemet kan inte få fortsätta gälla. Ett rättvist system måste skapas. De grunder som en gång lagts fast för den svenska sjukvårdspolitiken måste gälla. Det skall vara billigt, och man skall veta vad det kostar. Samma regler bör i princip gälla för alla. Ingen skall av ekonomiska skäl behöva känna oro inför att bli liggande på sjukhus. När tankarna på det här systemet kom upp tittade man, som många har sagt, på ålderdomshemmen. Man tyckte att samma avgifter skulle gälla. Men man glömde då att det bara är en mycket liten grupp som över huvud taget skulle kunna komma i fråga för jämförelse. Men även för den lilla grupp där en jämförelse skulle kunna vara rättvis är den felaktig. Det är fler som har talat om det i dag, men jag tycker att det är viktigt att ytterligare påtala att jämförelsen är orättfärdig. På nästan alla långvårdssjukhus får man en säng, ett sängbord, ett smalt skåp och en stol i ett rum med flera andra patienter. Man får inga egna möbler, inga egna gardiner, tavlor, mattor, TV — än mindre en egen dörr att stänga. Självfallet uppfattar man inte detta som ett boende. Man vill naturligtvis i det längsta behålla den bostad man har. Bara vetskapen om att hemmet ändå finns med alla saker och minnen inger trygghet — bara känslan av att det finns, att man någon gång kan besöka det. Tas detta bort — vilket hänt under det senaste året — är det stor risk att livsgnistan släcks. Vad skall man då leva för? Till ett ålderdomshem flyttar man åtminstone med sitt pick och pack, men till ett sjukhus tar man nästan inte med sig mer än en tandborste. Många har upprörts över de pensionärer som har samlat pengar på hög till vad som uppfattas som otrevliga anhöriga, som dyker upp först när den sjuke har dött. Jag upprörs över att ingen, varken vårdpersonal eller anhöriga, har hjälpt pensionären att ha glädje av sina egna pengar, att få leva ett litet mer vanligt liv än institutionslivet. Jag hämtar min erfarenhet från det handikappförbund där jag är anställd. Det finns åtskilliga människor med mycket grava handikapp och i mycket svåra sjukdomstillstånd som vistas på långvården men som med hjälp av en eller flera vårdare kan komma ut på semesterresor. Det säger sig självt att sådana händelser är ytterst främjande för rehabiliteringen. Men att betala för flera vårdare när man åker på semester är en fullständig omöjlighet om man bara har fickpengar kvar. Jag vill alltså påstå, att i de allra flesta fall där pensionärer så att säga har samlat pengar på hög, skulle pengarna ha kunnat användas för att ge pensionärerna ett rikare liv. Det upprör mig att man vill lösa problemet genom att ta pengarna i stället för att hjälpa pensionärerna att ha glädje för dem! Och det förekommer minsann i andra sammanhang i samhället att anhöriga ärver de gamla som de inte har brytt sig om. Men då är det arvsproblem, och vi skall diskutera det när vi diskuterar arvsregler och arvsbeskattning. Den diskussionen hör inte hemma i debatten om sjukvårdsavgifter. Jag skall bara återge en del av innehållet i ett par brev som jag har fått: ”Jag har sett hur rädda de gamla är. De som inte kan förflytta sig själva utan hjälp, de som inte har kvar något ”skinn på näsan”. De tackar och tackar så det gör ont i en. Tackar för den lilla hänsyn de får, rädda att något skall bli värre.” En kvinna som är anhörig skriver: ”En ung man skulle utreda min mans och min ekonomi då det gällde att avgöra vad som skulle betalas till landstinget. Han t.o.m. undrade vad jag hade gjort av de 30 000 kr. som jag i december 1981 haft på min bankbok. December 1982 fanns bara 6 000 kr. kvar. Att jag levt ett år på insatta pensioner fattade han inte.” — Hon berättar om att hon oavlönat hjälpt sin make i hans arbete under alla år och därför inte har egen ATP-pension. Hon säger vidare: ”Jag är djupt kränkt som kvinna och hustru. Min man betalar efter överklagande 97 kr. per dag. Han har rätt till 44 kr. om dagen. Extra utgifter på sjukhuset går till 45 kr. om dagen: hårvård, fotvård, hygieniska artiklar, rakgrejor, tandkräm. Det är färsk frukt och grönsaker, som inte finns tillräckligt på matsedeln. Det är tvätt av privata kläder och filtar. Det är rödvin och öl. Min man har statens garantilön som konstnär för att hans liv skall vara bra de år han har kvar. Så tar landstinget allt detta. Han betraktas inte mer som en människa med personliga behov. Han tillhör Författarföreningen, men avgiften, 400 kr. om året, får han inte själv betala. Det får jag göra av min pension.” Hon slutar senare brevet: ”Att ingen förstår att det är ett alldeles tillräckligt lidande att ha sin livskamrat på långvården utan att man också måste kränkas i sina rättigheter som människa.” Det är min övertygelse att detta orättvisa system kommer att ändras och måste ändras. Sedan systemet började tillämpas i många landsting har allt fler börjat reagera. Det här handlar om människor, som i många fall på grund av sjukdom eller ålder inte förmår eller orkar protestera. Därför kan aldrig proteststormen bli så stor som i många andra frågor, som vi annars behandlar här. Människorna är också i ett beroendeförhållande. Ändå har en mycket stark opinion kunnat växa fram bland dessa grupper. På tre veckor samlade Neurologiskt handikappades riksförbund och De handikappades riksförbund in 32 000 namnunderskrifter, och det gjordes av människor som inte kan springa i trappor och inte stå ute i kylan på gator och torg. Jag röstar i dag för socialutskottets hemställan, och det gör jag i övertygelsen om att regeringen nu kommer att lämna ett förslag till riksdagen som ändrar systemet. Regeringen får nu en beställning av riksdagen att titta på det förslag till ändring av systemet som lämnats av oss motionärer och skyndsamt komma tillbaka. Eftersom det här är en ytterst komplicerad fråga —- inte principfrågan, men alla detaljer i försäkringssystemet — tycker jag att det är rimligt att regeringen får några månader på sig att lägga fram ett förslag för riksdagen. Men det är bråttom med en ändring av systemet. Ju längre tiden går, desto fler människor drabbas. Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag har naturligtvis ingen invändning mot den slutsats som Margareta Persson kommer till. Hon instämmer ju i utskottets uttalande. Men det kan ändå finnas anledning till några kommentarer. De hänsyn som Margareta Persson räknar upp och som pensionärerna utsätts för vid prövningen av hur stor avgiften skall vara är ju i dessa exempel fullkomligt orimliga. Så får det bara inte gå till när avgifterna bestäms. Man måste komma fram till en mer schabloniserad prövning utan att gå in och rota i individernas ekonomiska förhållanden. Det bör vara möjligt. Visar det sig att det inte är möjligt att åstadkomma en sådan ordning, har utskottet sagt att man får pröva hela systemet. Jag har för min del lagt till att det då får gälla hela vården. Den ordning som man hade tidigare med differentierade avgifter i åldringsvården men inte i långtidsvården är och förblir en konstighet. Likvärdiga avgifter i likvärdig vård måste vara en riktig princip. Hur blir det med dem som nu har fått sänkta avgifter? Även det måste prövas, innan man ändrar detta system. Margareta Persson har beståtts en hyllningsartikel i gårdagens Expressen. Hon framställs där såsom hjältinnan i detta sammanhang. Hon har fått politikerna att ändra sig. Jag hade inte väntat mig ett så snabbt resultat, säger Margareta Persson. Nu har hon t.o.m. fått det mäktiga socialutskottet att svänga, sägs det. Vad utskottet gör är att det föreslår att hennes motion skall avslås. Anledningen är att det gamla systemet innehöll sådana orättvisor att vi inte utan vidare kan återvända till det. Systemet skall var lika för alla, säger Margareta Persson nu i talarstolen. Det instämmer jag i. Just därför att vi bör ha ett system som är lika för alla, kan man inte återvända till den gamla ordningen. Därför avstyrks motionen och därför bör reservationerna avslås här i kammaren. Margareta Perssons förslag innebär att den fria sjukvården skall försvinna. I hennes system går det inte att ta hänsyn till de medellösa som i dag har fått sänkta avgifter. Det finns alltså mycket goda skäl för att motionen har fått den behandling som den har fått och för att man måste ta god tid på sig innan man överger det nuvarande systemet — om man nu över huvud taget skall göra det om det visar sig att det inte går att rätta till orimligheterna inom det nuvarande systemet.
Fru talman! Margareta Perssons inlägg här i dag var något av det falskaste jag någonsin har hört. Jag skulle vilja säga att det var ett rent fariséiskt inlägg. Först håller Margareta Persson här ett brandtal mot systemets alla orättvisor. På samma sätt har hon figurerat i pressen, där hon precis som Ingemar Eliasson säger har framhållits såsom en hjältinna, som går emot detta förslag. Ja, nog kan det kanske vara hjältemodigt att så raskt göra avsteg från vad man har sagt sig kämpa för. Men det är möjligt att rubrikerna i tidningarna kanske blir något annorlunda efter detta agerande. Margareta Persson har förklarat att hon är emot systemet som sådant. Jag vill göra henne uppmärksam på att hon har placerat sig på samma sida i utskottet som Ingemar Eliasson, Rune Gustavsson och andra som här i dag har sagt att systemet är bra och att det bara är tillämpningen av det som man skall ändra på. Detta ansluter sig Margareta Persson till. Det enda rakryggade hade varit att hon åtminstone yrkat bifall till sin egen motion. Fru talman! Jag konstaterar efter denna debatt att det enbart är vänsterpartiet kommunisterna som vill avskaffa systemet med de differentierade vårdavgifterna.
Fru talman! Först vill jag säga till Margö Ingvardsson att hon inte behöver ta i så att hon spricker. Från den dagen då jag fick reda på att detta system skulle införas har jag kämpat emot det. Nu kanske Marg6ö Ingvardsson och jag har olika principer för hur man arbetar för att få igenom det man tror på. Men jag har arbetat i den fasta förvissningen att detta system skall bort. Vi har kanske valt olika metoder. När det gäller pressen kan jag tala om att det inte är jag som skriver Expressens rubriker och formulerar dess artiklar. Jag trodde faktiskt att kammarens ledamöter förstod det. Margö Ingvardsson är så ytterligt raljant mot mig. Hon sade att vpk var det enda parti som resolut och fast hela tiden har kämpat mot detta system. Det ärinte sant. När det första beslutet fattades i denna kammare för exakt två år sedan, den 4 juni 1981, sade vpk inte ett enda pip. Man hade ingen motion, och man sade ingenting i debatten. En fullständigt enig riksdag biföll då socialutskottets förslag om att differentierade avgifter skulle uttas och att regeringen skulle återkomma med ett exakt lagförslag. Det viktiga är emellertid inte detta utan att systemet fortast möjligt förändras. Jag tror att Margö Ingvardsson och jag är eniga på den punkten. Men jag tycker inte att jag kan rösta på vpk:s reservation, eftersom man då tar bort en lagstiftning utan att man exakt vet vad man skall sätta dit i stället. På samma sätt är det med moderaternas yrkande i deras reservation. Det ligger mycket i Blenda Littmarcks motion, men i moderaternas reservation i dag har man bundit sig alldeles för hårt för att omedelbart ta bort det fria året. Något åt detta håll är den enda lösningen, men vi har det med bara såsom en tankegång i vår motion, inte såsom ett yrkande. ; Försäkringssystemet är komplicerat. Kanske man kan hitta andra lösningar, där t.ex. varje pensionär har ett antal veckor som alltid är fria när han läggs in på sjukhus. När det gäller att inom detta system få bort utförsäkringen och få in alla i den allmänna försäkringen finns det olika möjligheter. Därför vill jag i dag inte binda mig för den slutliga lösningen. Utskottet gör en beställning till riksdagen att man skall återkomma till hösten med ett förslag. Då har både Blenda Littmarck och jag fullständiga möjligheter att återkomma med motioner kring ett föreliggande konkret förslag. Ingemar Eliasson talade om ålderdomshemmen. Jag har naturligtvis ingenting emot att man ser även på ålderdomshemsavgifterna. Men man får inte ta detta till intäkt för att uppskjuta prövningen av denna fråga. Det får inte ta år, innan man kommer tillbaka. Det måste komma ett förslag till hösten.
Fru talman! Margareta Persson hyste en viss oro för att jag skulle spricka. Jag konstaterar emellertid att Margareta Persson redan har spruckit präktigt här i dag. Med ett par ord frånsade hon sig alla de socialdemokratiska principer om en vård på lika villkor för alla som hon sagt sig värna om. Hon sprack högt, ljudligt och präktigt för en liten stund sedan. Visst kan vi redan i dag fatta beslut om att ändra lagen. Vi har ett års erfarenhet av hur denna lag har fungerat och vilka konsekvenser den har fått. Tror Margareta Persson inte heller på den samlade handikapprörelsens och pensionärsorganisationernas redovisning av hur systemet har fungerat? Vi har redan tillräckliga belägg för att avskaffa lagen. Det märks att Margareta Persson är illa ute, när hon här försöker med en lögn och påstår att vpk inte har gått emot beslutet om de differentierade vårdavgifterna. Margareta Persson och jag har ju faktiskt också suttit i samma landstingsförsamling, och Margareta Persson agerade på samma sätt där som hon har gjort här i dag. Men hon vet att vpk konsekvent har gått emot förslaget om differentierade vårdavgifter.
Fru talman! När det gäller det senaste som sades tycker jag egentligen att det är fånigt att föra en debatt om detta. Margö Ingvardsson hävdar ihärdigt att vpk alltid konsekvent har gått emot förslaget om differentierade vårdavgifter. Men jag har utskottets betänkande och protokoll. Det var ett enigt utskott som av regeringen begärde ett lagförslag om införande av Jag har inte frånsagt mig några som helst principer, Margöé Ingvardsson. Jag menar att vi måste ge regeringen i uppdrag — vilket också utskottet har hemställt — att lägga fram ett konkret förslag. Sedan får vi se i höst vad vi har för olika uppfattningar. Men min uppfattning i denna fråga är fullständigt klar. Jo, jag tror bl.a. på en del papper som jag själv har skrivit. Det gör jag faktiskt, Margöé Ingvardsson!

Fru talman! Efter den ström av information som har vällt över oss under de senaste månaderna och efter den offentliga debatt som har förts, är det märkligt att iaktta hur debatten i riksdagen i dag går nästan lika mycket vid sidan av huvudfrågan som debatten gjorde för ett och ett halvt år sedan. De flesta tycks alltjämt tro att det handlar om tillämpningsföreskrifter — bättre eller sämre. Men det gör det inte. Det handlar om en i grunden orättfärdig princip, som inte blir rättfärdigare av att dekoreras eller camoufleras med än så humana tillämpningsregler. De flesta tycks alltjämt tro att det här handlar om ett system för inkomstprövade avgifter, likt alla andra sådana system som finns. Här har nämnts de kommunala ålderdomshemmen. Man kunde nämna den sociala hemhjälpen, man kunde nämna daghemmen. Det finns alla möjliga differentierade avgifter i vårt välfärdssamhälle. Man tycks tro att det som skedde för ett och ett halvt år sedan var att landstingen fick en rätt som kommunerna redan hade. Men så var det inte. Vad landstingen fick var en rätt som kommunerna inte hade, inte har och förhoppningsvis aldrig får, nämligen att välja ut och diskriminera en särskild grupp av vårdtagare. Det är det som är kärnfrågan — inte om avgiften skall differentieras eller inte, utan om en grupp av vårdtagare skall utsättas för differentierade avgifter, nämligen de utförsäkrade pensionärerna. Om systemet med differentierade avgifter på ålderdomshemmen skall bli jämförbart med ett differentierat system i sjukvården, då skall det högavlönade landstingsrådet betala en högre avgift än den lågavlönade expeditionsvakten i landstinget. Det skall nämligen vara lika för alla som utnyttjar servicen. Så är det i fråga om ålderdomshemmen, den sociala hemhjälpen och daghemmen. Samma regler gäller för alla. Avgiften blir exakt densamma för alla vid samma inkomst. Så är det icke i sjukvården sedan ett år tillbaka. Där har vi alltså gjort detta helt nya och unika — att man tar ut en liten grupp människor, som av det enda skälet att de har blivit fattigare, i den bemärkelsen att de förlorat ett försäkringsskydd, skall kunna åläggas högre avgifter än andra. Detta är en helt unik princip i den svenska välfärdspolitiken. Vi har olika avgifter på många ställen, men inte så att det är de som har den sämsta ställningen som skall betala de högsta avgifterna. Jag skulle visst kunna tänka mig att miljonären får betala en högre avgift än den genomsnittlige folkpensionären. Men den utförsäkrade miljonären skall inte betala ett öre mer än den försäkrade miljonären. Den utförsäkrade folkpensionären skall inte betala mer än den försäkrade folkpensionären. Systemet blir desto mera groteskt som man ju inför en helt annan avgift än den som försäkringen någonsin täcker. Sjukförsäkringen täcker i själva verket en mycket liten del av den slutna vårdens kostnader. Huvuddelen täcks som bekant med landstingsskatt. Så länge vi är försäkrade utgår en liten summa från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmannen. En liten del av det tar man av vår sjukpenning — 40 kr. om dagen. När vi blir utförsäkrade gäller inte det längre. Men då tar man detta till intäkt för att plötsligt ta ut, ända till ett tak av full kostnadstäckning, avgifter som motsvarar den del som har betalats med landstingsskatt — en landstingsskatt som den utförsäkrade pensionären fortfarande betalar. Har pensionären sådan inkomst att han kan bli föremål för avgiftshöjning, då har han också en sådan inkomst att han betalar landstingsskatt som alla andra. Det är det som är huvudfrågan och det djupt orättvisa i detta system, och det kan aldrig korrigeras med det ena eller andra systemet för tillämpningen. Det är principen som är i grunden felaktig. Fru talman! Egentligen vill jag inte lägga sten på börda för vare sig min vän Bengt Lindqvist, Börje Nilsson eller Margareta Persson. Jag lider med er. Många av oss — i varje fall vi som har varit några år i riksdagen — har kanske någon gång varit i den situationen att det är svårt att till fullo få ge uttryck för det man verkligen vill. Men nog påminner detta litet grand om berättelsen om de tio små negerpojkarna. Här faller de bort, den ene efter den andre av de stora kämparna mot differentierade vårdavgifter. Jag läste den stora artikeln i Expressen i går. Då tyckte jag att Margareta Persson kanske var litet optimistisk. Så länge jag bara hade utskottsbetänkandet kunde jag ändå hoppas detsamma som hon hoppades sitt uttalande — att detta innebär att det skall bli slut på eländet. Men nu har jag i ett par tre timmars tid hört praktiskt taget varje företrädare för vart och ett av de tre partier som bildar majoritet i utskottet stå här i talarstolen och tala om att det ju är det som inte får ske. Man kan tänka sig att, om utvärderingen ger anledning till detta, gå längre med det trubbiga vapen vi redan använt — försöka förmå landstingen att uppträda litet humant. Men den ene efter den andre säger att det gamla systemet var sämre — det kan vi inte gå tillbaka till, utan vi får bygga på den princip vi har, för principen är bra. Men det är principen som är felaktig. Däremot, Margé Ingvardsson, finns det faktiskt även i den moderata reservationen ett klart besked om att de differentierade avgifterna skall bort — för resten vid samma tidpunkt då de skulle få full verkan enligt vpk:s reservation, nämligen den 1 januari 1984. Vi moderater tror också att det borde vara möjligt att få fram ett nytt avgiftssystem till hösten. Om det inte går, skall under väntetiden det nuvarande systemet bort, för så mycket sämre var i varje fall inte det gamla systemet än det nuvarande att vi inte hellre lever med det ett eller två år under utredningstiden.
Fru talman! Nils Carlshamre sade att han led med mig och Bengt Lindqvist. Jag kan bara upplysa om att det inte är ett så särskilt stort lidande att inte i dag yrka bifall till moderaternas reservation, eftersom den faktiskt innebär att man binder sig för att ta bort det fria året för pensionärer. Jag är inte beredd att göra det i dag utan att se på de konsekvenser det kan innebära. Därför är det alltså inte något större lidande att låta regeringen komma tillbaka till riksdagen i höst med ett förslag. Då har vi också all möjlighet att få de praktiska lösningar som vi vill ha. Vad vi föreslår i vår motion är i princip tillgodosett, eftersom man nu ger regeringen i uppdrag att se på allt detta, vara öppen för alla lösningar och komma tillbaka. Därmed är det inget stort lidande för mig att rösta med utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att Nils Carlshamre kan tänka sig ett system med olika avgifter för personer med samma inkomst. Det betyder att Nils Carlshamre förordar ett system med differentierade avgifter. Detta betyder i sin tur att det måste vara omöjligt för Nils Carlshamre att rösta för den moderata reservationen. Det är däremot mycket möjligt att rösta för majoritetens hemställan i betänkandet, eftersom vi ju är öppna för olika lösningar, olika alternativ. Vi är inte låsta av någon prestige när det gäller just det system som vi nu har.
Fru talman! Jag återkommer till en fråga som jag berörde tidigare. Den moderata reservationen innebär att man tar bort det fria året, 365 dagar, för folkpensionärerna. Om man i dag bifaller den moderata reservationen, blir detta innebörden i beslutet. Så om ett halvår skulle den förmån för alla våra pensionärer försvinna som i de allra flesta fall gällt livet ut när det gäller sjukhusvården. Som jag har sagt tidigare är det en förmån som folkpensionärerna stred för väldigt hårt. Först var det 90 dagar, sedan blev det 180 dagar och slutligen 365. Regeringen ökade antalet dagar allteftersom man fick ekonomiska resurser för att göra det. Nu, med ett enda penndrag, skulle 375 miljoner försvinna från folkpensionärerna. Detta är innebörden i moderaternas förslag i dag.

Fru talman! Antingen måste Ingemar Eliasson ha hört fel, eller också har jag sagt fel. Vad jag ville säga är att jag inte kan tänka mig olika avgifter vid samma inkomst. Det är det vi har i dag — att man vid samma inkomst drabbas av olika avgifter, beroende på om man är utförsäkrad eller ej. Jag tycker att det skall vara lika. Sedan är det faktiskt inte så att det finns ett färdigt förslag i reservationen. Det finns en modell, det finns krav på utredning och krav på att det hela skall vara färdigt till i höst. Om det inte blir färdigt till i höst, får man under mellantiden försöka klara sig utan det nuvarande dåliga systemet. De moderata ledamöterna har i sin reservation på den punkten föreslagit att man skall försöka komma det system för sjukpenningavdrag som gäller för andra människor än för utförsäkrade pensionärer så nära som möjligt. Detta är huvudtanken i förslaget som får prövas. Personligen skulle jag tro att lösningen för framtiden ligger någonstans i riktningen mot en sjukvårdsförsäkring som gäller livet ut och att bara sjukpenningförsäkringen upphör när inkomsterna och förvärvsarbetet upphör. Detta får också avgiftsfinansieras. Jag kan fuller väl tänka mig att man kommer därhän, att man tar pengar från en bra pension, precis som en egenföretagare får betala egenavgift för finansieringen. Men det kan ta tid att klara ut detta — det vet vi inte i dag. Jag är beredd att låta det ta den tiden under förutsättning att vi under mellantiden slipper att ha det eländiga system som gäller sedan drygt ett år tillbaka.
Fru talman! Jag tror jag har förstått Nils Carlshamre rätt om jag säger att Nils Carlshamre är för olika avgifter vid olika inkomster. Det betyder att Nils Carlshamre är för differentierade avgifter, men möjligen för ett annat system för differentiering än det vi har i dag. Där kan vi mötas. Jag tycker att det är fullt rimligt att se över systemet. Men det är inte rimligt att biträda moderaternas eller kommunisternas reservation, därför att man då förbjuder landstingen att anpassa systemet. Då har man inte heller möjlighet att ha likvärdiga avgifter vid likvärdig vård. Det huvudsakliga skälet att avstyrka reservationerna i dag, både moderaternas och vpk:s reservation, är att vi inte kan återvända till de gamla orättvisorna. Men vi kan gärna diskutera en lösning i den riktning som Nils Carlshamre är talesman för.
Fru talman! Vad Nils Carlshamre egentligen sade är att vi behöver tid på oss för att utreda saken. Jag kan inte förstå att man utan vidare kan ta bort 375 miljoner från landstingen heller. På ett sätt har jag uppskattat moderaternas motion — man ser ändå till att när man tar från den ena, ger man till den andra. Man har föreslagit att det hela skall bli ekonomiskt jämställt. Nu skall man, enligt vad Nils Carlshamre här säger, förbjuda landstingen att ta ut de differentierade avgifterna. Därmed mister de 375 milj.kr. Det kan i det stora hela kanske anses vara en futtig summa, men moderaterna går vidare på denna väg när det gäller landstingen. I går fattade vi i socialutskottet ett beslut där det gällde att från landstingen ta bort 2,5 miljarder för den psykiska vården. Jag upprepar vad jag sade tidigare: Nils Carlshamres inlägg stärker mig i den uppfattningen att vi behöver den tid som vi här har föreslagit för att utreda frågan bättre.
Fru talman! Det var inte bara en negation som Ingemar Eliasson missade — han missade hela anförandet. Vad jag försökte säga var att huvudfrågan i dag inte är om vi skall ha differentierade avgifter eller inte, utan om man får lov att diskriminera en liten grupp patienter och behandla den annorlunda än alla andra patientgrupper. Det är det som är kärnfrågan och principfrågan i dag. Jag vill gärna säga att vi har lånat uppslaget om det fria året av Margareta Persson. Det är inte särskilt mycket mer bindande här än vad det var i Margareta Perssons motion. O.K., det är 375 milj.kr. som det här rör sig om. Jag kommer inte ihåg vad landstingens omslutning är, men jag såg häromdagen att den i Stockholms läns landsting är 16 miljarder och att de differentierade avgifterna där tillför landstinget 55 miljarder brutto före avbränningar för administrationen. Jag misstänker att man i värsta fall skulle kunna leva med vårt förslag ett eller annat halvår eller år, om så vore. Men det är faktiskt fortfarande inte det som är huvudfrågan. Detta är en mycket allvarlig fråga om mänskliga rättigheter — om vi skall eller inte skall ha rätt att diskriminera en grupp medborgare. Det kan hända att åtgärder för att uppnå likabehandling ibland kostar litet pengar — men det har det fått göra i många andra sammanhang. Jag går så långt att jag säger att jag inte är övertygad om att denna diskriminering skulle hålla för granskning inför en domstol som dömer rörande de mänskliga rättigheterna.

Fru talman! Jag har med intresse följt denna debatt beträffande de differentierade vårdavgifterna. Jag har också med intresse tagit del av den historieskrivning som här i dag har presenterats när det gäller vad som låg till grund för det beslut som fattades. Det var alltså ett avtal som den borgerliga regeringen våren 1981 träffade med Landstingsförbundet. Hösten 1981 lades det fram en proposition från den borgerliga regeringen, och här i riksdagen fattades beslut om att tillstyrka förslaget om att ändra lagen så att landstingen skulle ges möjlighet att utta differentierade vårdavgifter. Det beslutet fattades den 2 december 1981. Det var 287 ledamöter som röstade för detta förslag. Det var 19 som röstade för en motion väckt av Lars Werner, där man gick emot propositionen. Det var 3 som avstod i denna votering. Man kan alltså säga att det var en mycket stor majoritet av denna kammares ledamöter som stödde förslaget. Men när man läser det utskottsbetänkande som låg till grund för beslutet ser man att ledamöterna också andades en viss oro för hur beslutet skulle verka. I den socialdemokratiska motionen pekade man bl.a. på detta och sade att en uppföljning av tillämpningen av de nya avgiftsreglerna borde ske och en redovisning lämnas riksdagen inom ett par år. Motionärerna framhöll att det från många håll, bl.a. från de handikappades organisationer, hade uttryckts stor oro för hur de nya avgiftsreglerna skulle komma att verka. Detta tog riksdagen ad notam. Man sade att man delade denna uppfattning och att tillämpningen av de nya bestämmelserna bör följas upp och i lämpligt sammanhang redovisas för riksdagen. Den socialdemokratiska regeringen har inte väntat i två år med detta. I januari i år tillsattes en arbetsgrupp som har till uppgift — precis som det står i det utskottsbetänkande som nu behandlas — att följa upp och belysa tillämpningen av reglerna om differentierade avgifter. Låt mig säga att jag också har tagit del av den kritik som förekommer mot de differentierade avgifterna och mot hur tillämpningen sker — via brev, telefonsamtal och på annat sätt. Men jag har också fått motsatta infallsvinklar, där det har sagts att det är riktigt att ha differentierade vårdavgifter. I debatten i dag har det gjorts olika tolkningar av vad som står i utskottets betänkande. Ingemar Eliasson har bl.a. frågat mig om inte arbetsgruppen nu också skall få dessa fortsatta uppgifter som är preciserade i utskottsbetänkandet. Regeringen tar naturligtvis fasta på de beslut som riksdagen fattar, och arbetsgruppen har sina uppgifter fastlagda. Regeringen skall naturligtvis ta upp de förslag som finns i detta utskottsbetänkande. Där sägs att man bör belysa olika möjligheter till lösningar, bl.a. de alternativa förslag som förts fram i motionerna. Det står på ett annat ställe att man menar att denna utvärdering även skall innefatta en belysning av olika möjligheter till lösningar. Även om detta inte blir ett arbete som åläggs denna arbetsgrupp — arbetsgruppen är ett beredningsorgan inom regeringskansliet — vill jag till Ingemar Eliasson och hela kammaren säga att regeringen tar det som står i utskottsbetänkandet som en beställning. När man har lyssnat till debatten har man också funnit att det råder en viss tveksamhet i fråga om vilket system vi egentligen bör ha. Jag har med intresse lyssnat till så gott som alla inlägg. Jag lyssnade särskilt på Bengt Lindqvist, som representerar den grupp i samhället som kanske har utsatts hårdast för den tillämpning som detta system har fått i många fall. Jag lyssnade också när han sade något som jag tror kan omfattas av flertalet av denna kammares ledamöter. Han sade: ”Jag är inte övertygad om vilket system som vi bör ha.” Det är också riktigt, som flera ledamöter har sagt i debatten, att vi skall ha denna utvärdering, denna kartläggning. När man sedan också pekar på vad socialutskottet i detta sammanhang tycker att regeringen skall ta upp, vill jag än en gång säga att det socialutskottet anför i sitt betänkande tar jag som en beställning till regeringen.
Fru talman! Jag vill bara notera statsrådets inlägg här som en bekräftelse på att socialutskottets skrivning är något mer än de kortfattade direktiv som denna grupp för översyn av differentierade vårdavgifter har fått. Det handlar inte bara om en kartläggning av hur systemet nu har tillämpats, utan också om att man i gruppen, eller över huvud taget i översynsarbetet, skall dra slutsatser och återkomma till riksdagen med dem. Vi har alltså en öppen inställning och är beredda att ompröva, om erfarenheterna visar att alla de hänsyn vi vill skall tas inte kan tas med den nuvarande ordningen. Jag noterar med stor tillfredsställelse att statsrådet ger det svaret.

Fru talman! Jag ber om överseende med att jag tvingats anteckna mig på talarlistan ytterligare en gång, men det var helt nödvändigt, eftersom jag hade förbrukat min replikrätt och jag måste svara på Margareta Perssons mycket fula försök att misstänkliggöra vpk och vårt agerande när det gäller de differentierade vårdavgifterna. Margareta Persson anklagar oss för att inte ha agerat då frågan behandlades i utskottet 1981. Men vi fanns inte representerade i några utskott 1981! Vi var bojkottade från utskotten och hade därmed ingen möjlighet att agera där. Och Margareta Perssons parti gjorde minsann ingenting för att vpk skulle få vara med i utskotten. Är man inte det, då har man inte samma möjlighet som andra partier att följa arbetet och ta del av alla de beslut som fattas där. Vpk hade alltså 1981 ingen som helst möjlighet att agera i något utskott. Men det räcker inte med det. Margareta Persson hänvisade också till proposition 187 och sade att vpk med anledning av den inte hade väckt någon motion mot de differentierade vårdavgifterna. Det stämmer att vi inte väckte någon motion då. Men det beror på att det i denna proposition inte lades fram något förslag om differentierade vårdavgifter. I propositionen gjordes bara en anmälan om dem. Detta står klart och tydligt uttryckt i propositionen, och jag skall be att få läsa upp vad som skrevs om det i betänkandet: ”De förslag till lagändringar som behövs för genomförande av de nya avgiftsreglerna kommer enligt propositionen att läggas fram för riksdagen i särskild ordning.” Detta gjordes också, nämligen i proposition 1981/82:22. När den propositionen lades fram yrkade Lars Werner i motion 1981/82:70 att man skulle avslå propositionens förslag om differentierade avgifter för pensionärer vid sjukhusvård. Så snart propositionen lades fram väckte vi alltså vår motion. Det finns ingen anledning att väcka motion på grundval av ett förslag som har aviserats. Att detta var den riktiga gången bekräftade också statsrådet Sigurdsen i sitt anförande. Jag ber att få tacka statsrådet för den tillrättavisning hon gav Margareta Persson.
Fru talman! Jag tycker det här är en mycket löjlig debatt. Men jag känner Margö Ingvardsson från landstinget i Stockholm, och det var därför jag tog med mig protokollen, eftersom jag anade vad som skulle komma. När Margö Ingvardsson ifrågasatte om jag känner till handikapprörelsens krav och synpunkter, som jag själv har varit med om att formulera och som jag själv har drivit, då tyckte jag det var anledning att ta fram de här protokollen. Jag undrar varför man i vpk var så hovsam, när det faktiskt är detaljerat beskrivet i propositionen vad överenskommelsen skulle innebära beträffande de 365 dagarna, de 30 procenten av folkpensionen och de 20 procenten av överskjutande inkomster som får behållas. Ingen motion väcktes. Utskottet skrev om detta. Och i debatten var Karin Nordlander uppe och talade om tandvård. Hon kunde ju i så fall ha sagt ett endaste litet pip om att hon tyckte illa om den här överenskommelsen. Jag klandrar inte vpk för detta. Det är mänskligt att man sväljer vissa saker ibland. Men när Marg6é Ingvardsson anklagar mig på det sätt hon gör tycker jag att det finns anledning att ta upp hur vpk agerade från början.
Fru talman! Så fort en proposition med ett förslag kommer hit till riksdagen väcker vpk en motion, om vi har en avvikande mening. I det här fallet väckte vi en motion så fort propositionen om de differentierade vårdavgifterna kom. Den debatt som Margareta Persson hänvisar till gällde vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen. Karin Nordlander, som ju inte är närvarande häri kammaren, var uppe i den debatten och talade för sitt förslag om bidrag till glasögon. Propositionen handlade bl.a. om det, och där hade vi väckt en motion. Vi följer alltså den gängse turordningen här i riksdagen.
Fru talman! Nu sade Margé Ingvardsson att så fort det kommer en proposition motionerar vpk. Det är precis vad jag tänker göra i höst, om det befinns nödvändigt. Om den proposition som kommer från regeringen inte är tillräcklig, då kommer jag att motionera.
Fru talman! Bara ett par sekunders inlägg ytterligare om det som Nils Carlshamre sade. Jag tycker nämligen att det där fanns en öppning och att ett ytterligare förtydligande kan vara på sin plats innan kammaren går till omröstning. Vad Nils Carlshamre sade var ju att miljonären väl kunde betala en högre avgift än folkpensionären för samma vård. Det är att ta ut olika avgifter för samma vård. Det är att differentiera avgiften — låt vara att det är ett annat system än det vi har i dag. Jag menar att det finns brister i den nuvarande ordningen och tycker därför att det som Nils Carlshamre argumenterade för lät vettigt och riktigt, men det är något annat än det som står i reservationen från moderaterna. På den punkten kan det finnas skäl för ett klarläggande. Nils Carlshamre är alltså för någon slags differentiering av avgifter i vården.
Fru talman! Jag har två gånger försökt göra klart vad jag ville säga. Fredagen den Ingemar Eliasson befinner sig fortfarande vid sidan av huvudfrågan. 20 maj 1983 Huvudfrågan är inte differentierade avgifter. Huvudfrågan är om vi skall eller inte skall diskriminera en liten grupp pensionärer. Men jag tror inte att Arbetsfördelvi skall ta upp kammarens tid med att jag gör tre eller fyra försök till att ningen mellan
Fru talman! Ja, det kan vi göra. Men det är viktigt att vi vet om m.m. moderaterna vill förbjuda landstingen att differentiera avgifter på det ena eller andra sättet. Jag håller med om att oavsett vilket system man använder så skall man inte diskriminera individerna.
Fru talman! Jag tror att i varje fall de närvarande kammarledamöterna med ett undantag, Ingemar Eliasson, vet detta. Som väl är hänger voteringsresultaten numera inte på en enda röst, så i värsta fall får väl Ingemar Eliasson votera utan att ha fått detta klart för sig.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 24 behandlar administrativa frågor inom den allmänna försäkringen, dvs. riksförsäkringsver kets roll och arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan verket och försäkringskassorna. Någon samlad och övergripande genomgång av riksförsäkringsverkets 49 organisation och arbetsfördelningen mellan verket och kassorna har inte genomförts sedan denna organisation inrättades i början av 1960-talet. Under 1960 och 1970-talen har en mycket omfattande utbyggnad av socialförsäkringssystemet skett, vilket inneburit att såväl verket som kassorna fått väsentligt utvidgade och förändrade arbetsuppgifter. Den utredning som tillsattes 1979 för en översyn av verket har presenterat förslag i två omgångar. Det är kommitténs slutbetänkande om riksförsäkringsverkets roll, uppgifter och organisation som nu tas upp i regeringens proposition 127 och i betänkandet. Centerns principiella syn på försäkringsadministrationen är att den ska betjäna och ge en bra service till de försäkrade. I det inbegrips då att lagstiftningen ska ge förutsättningar för en likartad behandling över hela landet. Besluten om den enskilde försäkrades förmåner bör fattas så nära den försäkrade som möjligt, och ansträngningar bör göras för att vidareutveckla kontakten mellan den försäkrade och försäkringssystemet. Denna vår grundsyn leder fram till att det är viktigt att försäkringsadministrationen ges en sådan utformning att den får en genomgående decentraliserad struktur. En lokal förankring och en spridd kontorsorganisation är därvidlag av avgörande betydelse. Förtroendemannamedverkan i försäkringskassornas verksamhet är en annan viktig faktor i en decentraliserad struktur. Det är därför angeläget att den översyn som f.n. pågår inom riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet utmynnar i förslag till vidgade möjligheter till medverkan för de förtroendevalda i beslutsprocessen. Utskottsmajoriteten delar i stora drag den grundsyn som jag har redovisat. Men på ett par punkter går våra uppfattningar isär. Centern menar att den översyn som nu skett från riksförsäkringsverkets sida får ses som en första etapp i en fortsatt och vidgad översyn av försäkringsadministrationen. Vi anser därför att regeringen bör utreda vilka ytterligare uppgifter som kan decentraliseras från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna, och att man i det sammanhanget också bör pröva om arbetsuppgifter kan flyttas från försäkringskassornas centralkontor till lokalkontoren — allt i syfte att effektivisera administrationen och vidga kontakten mellan den försäkrade och försäkringssystemet. På den punkten har vi inte fått stöd av utskottsmajoriteten. Den hänvisar till den punkt i verksstadgan som rent allmänt talar om skyldighet att främja decentralisering av verksamheten. Vi anser att detta inte räcker för att uppnå de mål för verksamheten som jag tidigare har redovisat, utan här måste ett fortsatta målinriktat utredningsarbete utföras. Den andra punkten där våra uppfattningar går isär är inriktningen och utformningen av socialförsäkringens ADB-verksamhet. Vi har här i kammaren för en kort tid sedan debatterat denna fråga, när vi behandlade socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15. Det finns ingen anledning att upprepa de argument som jag då framförde i debatten. Centern vidhåller sin uppfattning att en långsiktig generalplan skall utarbetas för socialförsäkringens ADB-system, och att planen ska ange vägen till en decentraliserad struktur av ADB-verksamheten. Låt mig på denna punkt bara konstatera, att Nr 152 den framtida inriktningen av ADB-verksamheten kommer att ha stor Fredagen den betydelse för möjligheterna att behålla en lokal förankring och spridd 20 maj 1983 kontorsorganisation för försäkringsadministrationen. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till centerreservationerna A rbetsfördel

Herr talman! Vad vi nu debatterar är frågor som rör administrationen inom riksförsäkringsverket och inom försäkringskassorna samt dessutom anslagsfrågorna på detta område. Jag vill först gå in på den motion som vi från vpk skrev med anledning av regeringens proposition om vissa administrativa frågor inom den allmänna försäkringen. Vi godtar i den motionen regeringens konkreta förslag vad gäller arbetsfördelningen mellan försäkringskassorna och riksförsäkringsverket. Våra synpunkter i motionen har gällt dels utbildningsoch informationsfrågorna, dels ansvarsfördelningen mellan verket och kassorna, liksom anslagsfrågor. När det gäller båda dessa frågor har förtydliganden gjorts i utskottet, och vi har därför kunnat godta utskottets skrivningar. Jag vill ändå gärna säga några ord om utbildningsoch informationsfrågorna. Utskottet anför här att riksförsäkringsverket bör ha det centrala ansvaret, detta för att säkerställa de försäkrades berättigade krav på enhetlig lagtillämpning och enhetlig information. Detta centrala ansvar inskränker emellertid inte, fortsätter utskottet, den enskilda försäkringskassans uppgift att svara för genomförandet av den egna personalutbildningen och svara för den lokala informationsverksamheten. Utskottet understryker också vikten av att den samverkan som hittills funnits mellan riksförsäkringsverket och försäkringskassorna fortlöpande utvecklas. Man skall därvid ta till vara erfarenheterna ute på kassorna och se till att lämpliga samarbetsformer med Försäkringskasseförbundet utvecklas. Slutligen säger utskottet att decentraliseringen fortlöpande skall prövas också på detta område. Dessa uttalanden är kanske så långt man kan komma i fråga om en viljeyttring från riksdagens sida. Men vi kan knappast påstå att vi med dessa uttalanden har gjort det helt klart och tydligt hur utbildningsoch informationsfrågorna skall handläggas i fortsättningen. LO säger i sitt remissvar över den promemoria som ligger till grund för propositionen att det är i just dessa två frågor — utbildning och information — som ansvarsuppdelningen mellan verket och kassorna beträffande centrala uppgifter varit minst klara och att detta också utgjort en källa till stark irritation och meningsmotsättningar. LO ansluter sig i princip till den reservation i betänkandet där man anser att ansvaret för utbildning och information skall ligga på kassorna. Liknande tankegångar framförs från Försäkringskasseförbundet och Försäkringsanställdas förbund. si Det är viktigt att vi får en enhetlighet i lagtillämpning och information, som utskottet säger. Därför kan inte utbildning och information helt decentraliseras till kassorna. Men jag är inte övertygad om att propositionens och utskottets skrivningar kommer att innebära den klarhet i uppdelningen som behövs för att undvika framtida meningsmotsättningar mellan verket och kassorna. Som jag sade tidigare anser vi det emellertid svårt att gå längre i reglering från riksdagens sida, och det är min förhoppning att man utifrån dessa skrivningar i samverkan skall komma fram till en fungerande ordning när det gäller utbildning och information. Herr talman! Propositionens förslag innebär att vissa arbetsuppgifter som hittills har handlagts av riksförsäkringsverket nu decentraliseras till försäkringskassorna. Det är bra, anser vi. Vad vi däremot inte kan acceptera är att detta inte följs upp när det gäller anslagen. Det blir mer arbetsuppgifter men inte mer personal — detta i en situation då man dels får nya arbetsuppgifter, dels hela tiden brottas med en ökande ärendemängd. Förra året minskade försäkringskassornas personalstyrka med 450 personer. Denna nedskärning skall nu fortsätta, samtidigt som nya arbetsuppgifter skall tillföras kassorna. På detta sätt går det inte att fullfölja de synpunkter regeringen hade när man lade propositionen. Man sade ju att en viktig utgångspunkt är att försäkringsadministrationen skall betjäna de försäkrade och att alla ansträngningar skall göras för att ytterligare utveckla kontakten mellan allmänheten och myndigheten. Jag har svårt att förstå hur detta skall gå till om kassorna successivt tappas på personal genom nedskärningar i budgeten. Utskottet är också medvetet om att dessa besparingar vållar problem för försäkringskassorna, men man vill inte göra några förändringar i regeringens budgetförslag. Man litar på att det skall gå att finna lösningar ändå och utgår från att regeringen skall bevaka effekterna av medelsberäkningen. Här vill jag fråga utskottet vad det egentligen betyder. Om nu pengarna inte räcker till en fungerande kassaverksamhet, är det då utskottets mening att regeringen och riksdagen skall skjuta till ytterligare medel under löpande budgetår? Eller skall man få lov att överskrida anslagen? Eller skall man i sådana fall låta verksamheten bli lidande? Det vore bra att få ett klart besked av utskottet på denna punkt i dagens debatt. De anställda vid försäkringskassorna skulle säkerligen välkomna ett klarläggande på den punkten. Allra mest skulle man förstås ha välkomnat ett beslut här i dag som inneburit en uppräkning av anslagen. Förra veckan demonstrerade anställda vid försäkringskassorna i Stockholms län här utanför på Sergels torg. Jag vill gärna citera ett avsnitt ur det uttalande som antogs vid demonstrationen, där de anställda pekar på de konsekvenser en nedskärning kommer att få: ”Regeringens förslag till budgetnedskärningar i Försäkringskassorna kan få stora konsekvenser för allmänheten och hela socialförsäkringen. Fortsatta personalinskränkningar omöjliggör att verksamheten kan upprätthållas enligt de anvisningar som finns i lagar och förordningar. En besparing av förvaltningskostnaderna innebär en klar risk för kvalitetsförsämring och minskad rättssäkerhet inom försäkringen, samtidigt som de totala kostna derna för samhället därigenom befaras öka. Försäkringskassorna borde i Nr 152 stället få resurser till att förbättra socialförsäkringen och till att förkorta Fredagen den sjukskrivningstiderna. 20 maj 1983 På grund av budgetnedskärningar kan även några av kassans lokalkontor dras in redan under kommande år. Detta är en försämring av servicen till Arbetsfördelallmänheten.” ningen mellan Det finns alltså en stor oro hos de anställda vid försäkringskassorna. Man riksförsäkringsverbefarar med all rätt att den kvalitet i arbetet som man vill ha inte skall kunna — ket och försäkupprätthållas och ser som konsekvens bl.a. en minskad rättssäkerhet inom försäkringen. Jag tror inte att de anställda har blivit lugnade med utskottets skrivningar om att det inte är omöjligt att hitta lösningar. Det är en mycket svag skrivning. Vpk föreslår i reservation 3 en uppräkning av anslagen till allmänna försäkringskassor. Vi anser att det är nödvändigt att reformen man beslutar sig för också betalas. Jag vill yrka bifall till reservation 3. Slutligen, herr talman, några ord om vår motion 1091 från allmänna motionstiden, som också behandlas i detta betänkande. Vi föreslår i motionen att försäkringsinstanserna ges resurser och direktiv att skyndsamt behandla arbetsskadeanmälningarna så att beslut normalt kan fattas inom tre månader från anmälningsdagen. Anledningen till att vi tar upp frågan är förstås de alltför långa handläggningstiderna. Utskottet har — skriver man — uppmärksammat dessa problem och föreslagit en översyn av försäkringen. Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning med uppgift att göra en sådan översyn. Det är bra. Det framgår inte av utskottsbetänkandet vilket mål denna utredning kommer att ha när det gäller handläggningstiden. Det räcker ju inte med en översyn — den måste också få resultera i rejäla förkortningar av handläggningstiderna till, som vi anser, tre månader i normalfallet. Vi anser dessutom att utredningen måste arbeta snabbt och förslag läggas under början av nästa riksmöte. Det får inte bli så att en utredning ytterligare kommer att fördröja åtgärder i dessa frågor. Jag yrkar med detta också bifall till vpk-reservationen nr 4.

Herr talman! I betänkande 24 behandlar socialförsäkringsutskottet först proposition 127, som syftar till att närmare klarlägga gällande bestämmelser om riksförsäkringsverkets roll och uppgifter samt arbetsfördelningen mellan verket och försäkringskassorna. Frågorna som tas upp har förberetts i den s.k. RFV-översynen. En viktig utgångspunkt för propositionens ställningstaganden är att försäkringsadministrationen skall betjäna de försäkrade, och att de olika frågorna därför skall lösas utifrån vad som ger det bästa totala resultatet för de försäkrade och samhället. I detta ligger bl.a. att försäkringslagstiftningen skall gälla lika över hela landet, samtidigt som det är angeläget att besluten om förmånerna fattas så nära den försäkrade som möjligt. Dessa utgångs 53 punkter leder fram till en markering av försäkringskassornas betydelsefulla roll som beslutande organ i flertalet försäkringsärenden. Propositionens uttalanden om att riksförsäkringsverkets verksamhet bör inriktas på en ytterligare markering av dess centrala ledningsoch tillsynsfunktion skall alltså ses mot statsmakternas krav om en enhetlig tillämpning av ersättningsregler och en rationell och effektiv resursanvändning. Utskottet kan inte finna att det behöver ligga någon större motsättning mellan strävandena mot en decentralisering av verksamheten och samtidiga strävanden mot enhetlighet och samordning. Propositionen ger enligt utskottets mening klart uttryck för att det är i arbetet med att säkerställa en enhetlig rättstillämpning genom föreskrifter till lagar och förordningar, genom information om rättsområdet och uppföljning och bevakning av rättsutvecklingen som riksförsäkringsverket skall intensifiera sin tillsynsverksamhet. I samma syfte skall riksförsäkringsverket ha ansvaret för de centrala utbildningsoch informationsinsatserna. Inom de områden av verksamheten där rättssäkerhetsaspekterna inte står i förgrunden innebär propositionen en markering såväl av försäkringskassornas självständiga ekonomiska ansvar inom de givna budgetramarna som av att detaljregleringen bör minskas genom att verket utfärdar rekommendationer och riktlinjer i stället för anvisningar. Några ändringar i lagens grundläggande bestämmelser om kompetensfördelning och försäkringskassornas verksamhet har inte heller föreslagits i propositionen, med undantag för vissa inskränkningar i verkets befogenhet när det gäller revisionen. Med det anförda anser utskottet att det inte föreligger några större skillnader i uppfattningar mellan motionärerna och utskottet om den principiella ansvarsoch befogenhetsfördelningen mellan riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. När det gäller förtroendemännens medverkan i kassornas arbete, som tas upp i motion 731 av Gustav Persson m.fl., ställer utskottet sig bakom statsrådets uppfattning att det kan finnas skäl att utvidga de ärendeområden där förtroendemän medverkar i besluten. Såsom framhållits i propositionen pågår inom en särskild arbetsgrupp, som är gemensam för verket och Försäkringskasseförbundet, en översyn i detta hänseende, och statsrådet har för avsikt att senare återkomma i frågan. Därmed tillgodoses syftet med motion 731. Inom utskottet finns det en stor enighet bakom de grundläggande linjerna i proposition 127. Endast centerpartiet har funnit anledning att reservera sig på två punkter, som Rune Backlund också närmare har utvecklat här. Någon ny utredning för att klarlägga vilka ytterligare uppgifter som kan handläggas av försäkringskassorna, vilket man föreslår i reservation 1, anser utskottet inte behövs. Propositionen betonar på flera ställen att alla möjligheter till decentralisering skall tas till vara. Här finns alltså en klar viljeinriktning om att föra ut frågor på lokal nivå. Utskottsmajoriteten förutsätter att riksförsäkringsverket, som enligt verkstadgan har skyldighet att främja decentralisering av verksamheten till såväl de regionala som de lokala organen, fortlöpande verkar för att en decentralisering också sker så Nr 152 långt det är möjligt. Fredagen den Jag kan inte heller i reservation 2 finna någon större motsättning mellan 20 maj 1983 utskottsmajoriteten och centerpartiets ledamöter som står för reservationen. Riksdagen har för bara någon månad sedan avstyrkt en centerpartimotion Arbetsfördelmed samma syfte som den nu aktuella. Utskottet hänvisade då till pågående — ningen mellan beredning inom regeringen när det gäller upphandling av ADB-utrustning — riksförsäkringsverför 1980-talet och planeringen av verksamheten för 1990-talet. Eftersom = ket och försäkbeslutsunderlaget behöver komplettera skall riksförsäkringsverket få i ringskassorna, uppdrag att i samråd med statskontoret och i nära samarbete med m.m. försäkringskassorna genomföra ett utredningsoch utvecklingsarbete samt en försöksverksamhet. Syftet med detta skall vara att bl.a. belysa möjligheterna att på längre sikt lägga en ökad del av ADB-verksamheten närmare användarna ute i försäkringskassorna. Det finns alltså i betänkandet en klar markering av att man bör sträva efter en decentraliserad struktur i ADB-verksamheten. Jag tycker att centerpartiet borde kunna sluta upp bakom det uttalandet och den verksamhet som kommer att starta. I betänkandet behandlas också anslag till riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna för kommande budgetår. Den ekonomiska situationen gör att man också på det här området måste hålla igen när det gäller kostnadsutvecklingen. Utskottet är naturligtvis mycket väl medvetet om att besparingarna inom administrationen kan vålla problem för försäkringskassorna. Det bör dock, som utskottet säger, vara möjligt att finna lösningar som tillgodoser intresset av såväl en fungerande försäkringsadministration som anställningstrygghet för personalen. Utskottet förutsätter att regeringen noga bevakar effekterna av medelsberäkningen i de olika försäkringskassorna. Det här kan naturligtvis inte innebära ett högre totalanslag, utan det är fråga om en fördelning av anslaget totalt på försäkringsområdet. Finner man att någon kassa har svårt att klara sina uppgifter får man naturligtvis göra korrigeringar. Riksförsäkringsverket har för det kommande budgetåret innehållit 1 70 av totalanslaget — det innebär 20 miljoner. Med de här medlen skall man sedan hjälpa kassor som får problem med uppgifterna. Därmed har jag besvarat den fråga som Marie-Ann Johansson ställde. Ytterligare medel, som vpk i reservation föreslår, kan vi i dagens läge inte tillstyrka. Vi måste på det här området liksom på många andra ta hänsyn till den ekonomiska situationen. Det är naturligt, och jag tror att det finns en stor förståelse för det. Till sist några ord om reservation 4, som berör handläggningen av arbetsskadeförsäkringsfall. Utskottet har i ett betänkande i höstas uppmärksammat de problem som tas upp i vpk-motionen, och utskottet har också ansett att problemen ger anledning till en översyn av försäkringen. Vi har alltså uppmärksammat de mycket långa handläggningstiderna. De angrips på det sättet att man nu tillsätter en utredning som skall göra en ordentlig 85 översyn av arbetsskadeförsäkringen. Syftet är naturligtvis att få ned handläggningstiderna. I utskottets betänkande i fjol fanns det också synpunkter på hur det utredningsarbetet skall läggas upp och genomföras.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
Herr talman! Börje Nilsson sade i sitt anförande att han inte kunde se några större skillnader mellan utskottsmajoritetens ställningstagande och våra reservationer. På de två punkter där vi har reserverat oss har vi gjort två markeringar av hur vi ser på den framtida verksamheten inom försäkringsadministrationen. Om vi ser på hur man argumenterar i såväl propositionen som utskottsbetänkandet finner vi att det där förs ett allmänt resonemang om behovet av decentralisering. Man återkommer på fler punkter till att det är önskvärt och säger att man skall utnyttja de möjligheter som finns. Man ställer också upp på de mål som finns om en organisation som innebär att vi har en försäkringsadministration med lokal förankring och en spridd kontorsorganisation. Men för att nå det målet krävs det att man går från ord till handling. Precis på samma sätt som man utreder förtroendemannamedverkan i försäkringskassornas arbete är det lämpligt att man får till stånd en andra etapp i en utvärdering av försäkringsadministrationen, så att man också utreder vilka möjligheter som finns till fortsatt decentralisering. Vi har en känsla av att det här arbetet inte går av sig självt utan kräver en målmedveten politisk viljeinriktning. När det gäller ADB-verksamheten kan jag bara notera att föredragande statsrådet i propositionen konstaterar att det nu varken är möjligt eller nödvändigt att binda sig för en viss utformning av ADB-verksamheten på 1990-talet. Nyansskillnaden mellan utskottsmajoriteten och oss är att vi nu vill binda oss för en struktur som ger en decentraliserad ADB-verksamhet, när det uttjänta systemet skall ersättas. Den skillnaden framgår av vår reservation.

Herr talman! Redan när budgetpropositionen framlades ansåg vpk att det behövdes mer pengar till försäkringskassorna. Detta vårt intryck förstärktes när vi i propositionen kunde läsa att fler arbetsuppgifter hade förts över till kassorna. Utskottet har nu svarat på min fråga hur man skall bete sig om verksamheten inte kan genomföras och om det inte går att finna de lösningar inom gällande budget som utskottet pekar på. Då skall man, säger utskottet, göra en omfördelning av pengarna inom hela försäkringsområdet. Jag tolkar utskottet så att denna omfördelning i så fall sker och att regeringen ser till att kassornas verksamhet inte blir lidande, utan att den nuvarande servicen till Jag sätter emellertid ut ett litet frågetecken för detta. Om en omfördelning Fredagen den är möjlig, varför gör man den då inte redan nu? Jag tvivlar på att det finns så 20 maj 1983 mycket pengar att omfördela i dessa besparingstider. Det säkraste sättet att se till att kassorna kan sköta sin verksamhet åstadkommer vi nog genom att A rbetsfördelbifalla reservation 3, i vilken föreslås en uppräkning av anslagen redan i
ringskassorna, Herr talman! Jag finner ingen anledning att ta upp en längre debatt med — m.m. Rune Backlund eller Marie-Ann Johansson. Skillnaderna mellan utskottsmajoriteten och i varje fall tre av reservationerna tycker jag är ganska små. I reservation 1 vill centerpartiet att man ytterligare skall penetrera en decentralisering av ärenden från verket till kassorna. I så väl propositionen som betänkandet står på flera ställen att alla möjligheter till decentralisering skall tas till vara. Vi anser att det är en viktig uppgift för verket som central myndighet att följa upp detta. Här finns också en anvisning till verket att göra så. På samma sätt är det i ftråga om ADB-verksamheten. I betänkandet står att man skall starta en utredningsoch försöksverksamhet tillsammans med kassorna för att belysa möjligheterna att lägga ut verksamheten på kassorna ute i landet. Det tycker jag är en riktig väg att gå. Vi har således samma målsättning, nämligen att decentralisera verksamhet ut till försäkringskassorna. Jag kan inte finna någon större skillnad i uppfattningarna på den punkten. Det är naturligtvis underbart av vpk att kunna bevilja alla de medel som myndigheterna begär och därmed bortse från ekonomiska realiteter. Vi måste emellertid ta ett ansvar och se till den ekonomiska situationen. Det är viktigt för hela verksamheten att ta hänsyn till den rådande ekonomiska situationen och försöka hålla nere kostnaderna. Som jag tidigare sade innebär detta att riksförsäkringsverket håller inne 20 milj.kr. För de pengarna skall man hjälpa försäkringskassor som får problem och på det sättet göra en omfördelning inom totalramen. Ambitionen när det gäller att ge service till de försäkrade är densamma. Man skall på allt sätt försöka upprätthålla samma verksamhet. Det är alldeles riktigt att arbetsstyrkan de senaste åren har minskat med 450 anställda vid försäkringskassorna. Några friställningar har emellertid inte behövt tillgripas, utan minskningen har skett inom ramen för den normala verksamheten. Ambitionen är, som jag sade, att upprätthålla samma verksamhet som hittills vid kassorna.
Herr talman! Det är märkligt, för att inte säga absurt, att sitta här i riksdagen i år och höra socialdemokraterna komma med precis samma argument och samma syn på hur man skall se på de här frågorna som de 3 borgerliga partierna gjorde under förra riksmötet. Socialdemokraterna har också ett ansvar för arbetslösheten, och de sade i valrörelsen att man skall arbeta sig ur krisen och se till att folk har jobb. Börje Nilsson! Även vpk lägger faktiskt fram förslag som innebär inkomster till statskassan. Det är visserligen sådana förslag som drabbar t.ex. aktieägare osv., därför vill inte några andra partier gå med på dem. Men kom inte och säg att vi bara kommer med förslag som innebär utgifter! Vi kommer faktiskt även med förslag här i riksdagen som innebär inkomster.
Herr talman! När man gör anslagsprövningarna måste man naturligtvis ta hänsyn till den totala ekonomiska situationen. Jag tycker det är lättsinnigt att inte göra det. Vi måste se till verkligheten, och jag menar att utskottet egentligen vill gå längre än vpk. Vpk vill anslå 16 milj.kr., men vi skriver i utskottsmajoritetens text att regeringen måste följa utvecklingen. Om några kassor skulle få problem måste man omfördela anslaget och hjälpa dessa försäkringskassor.
Herr talman! Socialdemokraterna måste alltså ha varit lättsinniga under föregående riksmöte. Även om utskottsmajoriteten egentligen vill gå längre än vpk, så innehåller vpk-reservationen ett förslag som innebär 16 milj.kr. mer till försäkringskassorna, och den tidpunkt då man kanske måste skjuta till ytterligare medel flyttas fram. Man dämpar också den oro som finns hos de anställda på försäkringskassorna genom vårt förslag.

Herr talman! När jag skrev min motion, som handlar om anordnande av praktikplatser för blivande konservatorer, så var det dels med anledning av skrivningen om att konservatorsutbildningen bereddes i regeringskansliet, dels därför att jag inte funnit något förslag om lösning av praktikplatser för redan under utbildning varande konservatorer. Jag har under årens lopp fått en god kunskap om föremålsvården — eller, rättare sagt, bristen på kunnig föremålsvård — inom museer, kyrkor, hembygdsgårdar osv. Bristen på kvalificerad föremålsvård beror på bristen på kunnig personal. Detta gäller både konservatorer och assistentpersonal. Många yrkesverksamma konservatorer är intresserade av att ta emot praktikanter. Det gäller både privatpraktiserande och till museer anknutna konservatorer. Detta stupar dock oftast på ekonomin, både för praktikanterna och för konservatorerna. Glädjen var därför stor när konservatorsutbildningsutredningen lade fram sitt förslag och en framtida svensk utbildning kunde skönjas. Bristen på konservatorer innebär bl.a. att antalet konservatorer som har möjlighet och förmåga att föra sina kunskaper vidare är starkt begränsat. Vissa specialkunskaper finns endast hos någon enstaka konservator. Möjligheten att ta emot praktikelever är, som jag redovisat i min motion, begränsad. Vi har i dag svenskar runt om i Europa som på eget initiativ skaffar sig utbildning, men även för dem krävs det praktik, både före och under utbildningen. Vi bör räkna med de utbildningsalternativen även i framtiden. Det är ekonomiskt betungande att skaffa sig utbildning på detta sätt. Kunde man få vissa avsnitt av sin utbildning finansierad genom studiemedel och förlagd inom Sverige, skulle detta underlätta rekryteringen. Svenska konservatorsförbundet har vid en uppvaktning fått beskedet att behandlingen av utbildningsförslaget sker positivt och att ett förslag snart är att vänta. Detta känns glädjande, och jag har förhoppningen att det problem som jag har berört i min motion beaktas i det framtida förslaget.

Herr talman! I motion 1359 har Elisabeth Fleetwood och jag pekat på hur viktigt det är att vårt land har kvalificerade översättare av skönlitteratur. Översättning av utländsk skönlitteratur till svenska är nödvändig för att Sverige inte skall drabbas av kulturell isolering. Det är väsentligt att de litterära översättarna kan arbeta, utbildas och vidareutbildas under rimliga villkor. Annars är risken uppenbar att människor inte kommer att ägna sig åt litterär översättarverksamhet. I alla fall kommer de svårare litterära verken inte att bli översatta i den utsträckning som är önskvärd. I motion 1359 utvecklar vi vår syn på detta vidare. Av avgörande betydelse är att det finns utbildning för litterära översättare —en utbildning på hög språklig nivå, på hög litterär nivå och med tonvikten lagd på stilövningar. Vi begär därför utredning och förslag till sådar kvalificerad utbildning för översättare av skönlitteratur. Utskottet avstyrker vår begäran med motiveringen att det fr.o.m. denna termin anordnas utbildning av översättare vid universitet i Stockholm i form av en lokal utbildningslinje. Att en sådan utbildning anordnas är mycket bra, men den täcker inte behovet av utbildning för översättare av skönlitteratur. Utbildningen är nämligen inriktad på sakprosa. Den är alltså av begränsad nytta för skönlitterära översättare och ger inte den stilträning på skönlitterär text som de behöver. De skönlitterära översättarna är i behov av en speciell utbildning med tonvikt på stilövningar. Utskottet hänvisar också till att betänkandet om reformerad tolkutbildning bereds inom regeringskansliet. Det däri aviserade tolkoch översättarinstitutet skulle förmodligen kunna ge utbildning även åt skönlitterära översättare. Men i betänkandet om reformerad = tolkutbildning, Ds U 1982:10, nämns inte de litterära översättarna och deras behov av utbildning. Jag är därför oroad för att de skönlitterära översättarnas behov av utbildning inte kommer att tillgodoses vare sig genom utbildningen vid Stockholms universitet eller vid det kommande tolkoch översättarinstitutet. Med motion 1359 har vi, herr talman, velat fästa uppmärksamheten på de litterära översättarnas situation och deras behov av särskild utbildning. Jag yrkar dock inte bifall till motionen mot ett enigt utskott, utan nöjer mig med att på detta sätt ha riktat kammarens uppmärksamhet på problemet.

Herr talman! I min motion nr 1912 har jag föreslagit att den långsamma studietakten på kvällstid, den s.k. Aftonskolan, skall bevarasvid konstfackskolan. Jag har också föreslagit varifrån medel skall tas. Jag och mina partikamrater i konstfackskolans högskolestyrelse har försvarat Aftonskolans berättigande under alla år. Hade vi inte gjort det, hade Aftonskolan försvunnit för länge sedan. Statsmakternas, dvs. regeringarnas, besparingar drabbade också skolan, och efter tillämpandet av osthyvelsmetoden hamnade man till slut i en situation där besparingarna skulle göras på grundutbildningen. Hos skolans folk fanns det motstridiga viljor när det gällde Aftonskolan, och detta återspeglades givetvis i styrelsen. Socialdemokraterna tvingades att prioritera Aftonskolan lägre i och med att man inte på någon av utbildningslinjerna ville gå med på några besparingar. Vi hade ändå hoppats att på något sätt rädda utbildningen i fråga. Jag personligen är övertygad om att Aftonskolan nu, när arbetsmarknaden är kärv och folk är rädda om sina jobb, är mer berättigad än för några år sedan. Det var därför som jag skrev min motion nr 1912, som nu har avstyrkts av utskottet. Den socialdemokratiska gruppen i högskolestyrelsen har beslutat att komma igen i ärendet. Nu återstår endast en gravsten vid konstfackskolan upprest av besvikna elever där det står: Aftonskolan som inte fick leva längre, död 1983, sörjd av många. Vila i frid. Herr talman! Jag är realist och kommer inte att framställa något yrkande — det finns ju inte några möjligheter till framgång mot ett enigt utskott — men jag har härmed klargjort varför jag skrev motionen.

Herr talman! I detta betänkande behandlas motion 1352 av ledamöter från Göteborg i anslutning till konservatorsutredningen. Konservatorsutredningen föreslår att en konservatorslinje skall inrättas och att den lämpligen kan förläggas till universitetet i Stockholm. Vi försöker i denna motion hävda att det finns en betydligt större kompetens i Göteborg, inom de högskolor som finns där och i anslutning till industrikapacitet på västkusten. Vi vet också att ett betydande antal remissinstanser i anslutning till konservatorsutredningen tycker precis samma sak. Nu säger utskottet att det inte finns någon anledning för riksdagen att i dag ta ställning och binda sig rörande den framtida konservatorsutbildningens placering. Man bör avvakta resultatet av regeringens beredningsarbete. Vi från Göteborg som har skrivit motion 1352 tolkar utskottet på det sättet att det inte finns anledning att ta ställning till frågan, som alltså är öppen. Vi antar således att det är möjligt att återkomma när regeringens beredningsarbete är klart. Jag har därför, herr talman, inte något yrkande i dag.

Socialförsäkringsutskottets betänkanden 21 och 23 kommer att debatteras i tur och ordning, och voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt.

Herr talman! I detta betänkande behandlas frågan om hur arbetarskyddsfondens pengar skall användas. Läget är det att det råder stor konkurrens om hur de medel skall disponeras som fonden har tillgång till. Det är en ansenlig mängd pengar, men det är också många områden som bevakas och många intressen som skall tillgodoses. Frågan är nu om ett av dessa intressen är att betala ut pengar till löntagarorganisationerna för att de skall kunna bedriva forskningsinitierande verksamhet också i fortsättningen. Läget är det att ett sådant stöd utgick budgetåret 1979/80 på förslag av den dåvarande regeringen. Det är alltså inte en ordning som har införts av socialdemokraterna utan av den dåvarande borgerliga regeringen, men socialdemokraterna vill nu fortsätta denna stödgivning. När detta stöd på 5 milj. utgick sades det klart ifrån att syftet var att ge organisationerna möjlighet att utarbeta forskningsprogram och kunskapsöversikter osv., men att det skulle vara en temporär stödform. Trots detta föreslog regeringen på mitt förslag i budgetpropositionen 1981 att stödet skulle utgå ytterligare ett år, men det sades också klart ut i propositionen att det därefter inte skulle utgå. Om organisationerna ville driva denna verksamhet vidare, fick de göra det på egen bekostnad. Anledningen var naturligtvis att denna typ av verksamhet inte nödvändigtvis behöver vara permanent. Har man utarbetat ett forskningsprogram och en kunskapsöversikt, behöver man inte nästa år göra ytterligare ett sådant arbete, utan då har man fått det underlag som behövs för att i bl.a. arbetarskyddsfonden driva de projekt som organisationerna är intresserade av. Det är viktigt att säga detta. Statsmakterna har alltså inte så att säga lockat in organisationerna i någon permanent verksamhet som de nu får svårt att avbryta. Den socialdemokratiska majoriteten i utskottet vill att den nuvarande ordningen skall fortsätta, dvs. att arbetarskyddsfonden också i fortsättningen skall kunna betala ut pengar till organisationerna för forskningsinitierande verksamhet. Konsekvensen av det blir naturligtvis att medlen räcker till mindre av annan verksamhet. Vi skall också komma ihåg att medlen används till att stödja olika forskningsprojekt, för utbildningsändamål — när det gäller medbestämmande, styrelserepresentation och annan arbetsrättslig utbildning — och för att ge stöd och bidrag till arbetarskyddsstyrelsens forskning. Om man tar en del av medlen till det nu aktuella stödet blir det självfallet mindre över för att stödja andra områden. Det paradoxala kan alltså hända att den forskning som en organisation tagit upp som en nödvändig i sitt program inte kommer till stånd därför att pengarna skall användas för att skriva ytterligare ett program eller för att bedriva annan administration. Herr talman! Med stöd av dessa argument vill jag yrka bifall till reservationen i socialutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Detta betänkande är inte särskilt omfångsrikt, men där behandlas en mycket viktig fråga. Den har stor betydelse för löntagarnas möjligheter att påverka forskning och utveckling inom framför allt arbetarskyddsområdet. Reservanter och utskottsmajoritet är överens på många punkter när det gäller betydelsen av att de fackliga organisationerna har möjlighet att följa forskningsprogrammen, att ta fram egna program, att få den kunskapsöversikt som utskottets ordförande talade om och att på ett meningsfullt sätt bedriva det remissarbete som krävs av dem. Tidigare borgerliga arbetsmarknadsministrar har understrukit betydelsen av detta och också medverkat till att ge löntagarorganisationerna ekonomiska möjligheter att bedriva en sådan verksamhet. Jagtror att det är viktigt att ge ett permanent stöd så att man får kontinuitet i uppföljningen av forskningsarbetet och den organisation som byggts upp kan arbeta i lugn och ro inom detta mycket viktiga område. Den nuvarande socialdemokratiska arbetsmarknadsministern säger också att arbetet är mycket värdefullt och att hon därför är beredd att göra stödet till löntagarorganisationerna permanent. Det som skiljer reservanternas och utskottsmajoritetens uppfattning gäller frågan om huruvida samhället skall gå in och stödja denna verksamhet. Majoriteten anser att samhället bör ge stöd till detta forskningsarbete, medan reservanterna tycker att man kan ta medel till detta via medlemsavgifterna för dem som är fackligt anslutna. Det är här skillnaden ligger mellan våra ståndpunkter.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
Herr talman! Kjell Nilsson och jag har inga delade meningar om värdet av att löntagarorganisationerna ägnar sig åt den här verksamheten, men allt det som är viktigt och som löntagarorganisationerna ägnar sig åt kan ju inte bestridas med offentliga medel. Detta är ett område där vi hjälpt organisationerna att utarbeta program och kunskapsöversikter. Nu har man det materialet. Vill man fortsätta verksamheten bör det kunna ske på egen bekostnad. Jag tycker att det är viktigt att säga att forskningen ändå är viktigare än forskningsprogrammen. Här löper vi risken att medlen till forskningen minskar därför att man vill fortsätta att utarbeta program. Det är alltså inga delade meningar om värdet av att organisationerna ägnar sig åt detta. Men, som sagt, allt kan inte betalas med offentliga medel.
Herr talman! Det är naturligtvis ytterst viktigt för löntagarorganisationer Fredagen den na att de har möjlighet att påverka inriktningen av forskningsprogrammen. 20 maj 1983 Jag tror också att det är viktigt att den kunskap som de anställda ute i företagen och de som arbetar just med löntagarorganisationerna har — detär — Överenskommelse ett specifikt kunnande — kommer forskningen till del, så att forskningen utgår — om läkarutbildfrån den verklighet som människor ute på arbetsplatserna lever i. Vi har en princip när det gäller all ersättning för arbetsmiljöarbetet, och den är att produktionen skall bära kostnaderna för en dräglig arbetsmiljö. Det borde också vara så att produktionen får bära kostnaderna för forskningsarbetet. Det vore konsekvent. Då bör detta bidrag utgå till löntagarorganisationerna. Det är orimligt att ta ut dessa kostnader från medlemsavgifterna.

Herr talman! Den grundläggande läkarutbildningens genomförande vad gäller de kliniska ämnesområdena baseras bl.a. på de s.k. LUA-avtalen, läkarutbildningsavtalen. Det intressanta är att dessa avtals innehåll och genomförande ifrågasätts såväl av sjukvårdshuvudmännen som av högskoleenheterna. Sjukvårdshuvudmännen diskuterar och ifrågasätter nivån på den ersättning som man får, och sjukvårdshuvudmännen ifrågasätter det inflytande som man har när det gäller den här utbildningen. Föredragande statsrådet förordar att man skall inrikta sig på att förbättra möjligheterna för parterna att i det dagliga arbetet komma fram till en i stort sett gemensam uppfattning om hur tillgängliga resurser bör användas. Det är i och för sig ett rimligt uttalande, som jag kan instämma i. För att man skall kunna komma till rätta med det här problemet har vi i en moderat reservation föreslagit att de centrala avtalen kompletteras med lokala och regionala avtal, så att man på det sättet gemensamt mellan sjukvårdshuvudmännen och högskoleenheterna skall kunna komma överens om innehållet i utbildningen, på vilket sätt den skall genomföras och på vilket sätt man skall tillgodogöra sig de medel som ställs till förfogande. Jag beklagar att inte utskottsmajoriteten delar vår uppfattning, att man skall gå in och pröva denna möjlighet till lokala avtal vid sidan av de centrala. Jag tror att det kunde vara ett positivt steg i riktning mot just en sådan lösning som bl.a. statsrådet efterlyser. Jag vill, herr talman, utifrån detta yrka bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1982/83:33 behandlas överenskommelsen mellan staten och de sjukvårdshuvudmän som har läkarutbildning. Enligt läkarutbildningsavtalet tas sjukhusavdelningar vid sjukhus eller kliniker vid sjukhus i anspråk för grundläggande utbildning och forskning. I samband med det avtal som nu har upprättats har departementschefen understrukit att man bör följa utvecklingen. Enligt reservanterna bör man avvakta den utredning som pågår i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännen och universiteten. Socialutskottet har vid olika tillfällen gett uttryck för uppfattningen att det bör närmare klargöras vad som skall gälla för samarbetet mellan sjukvårdshuvudmännen och forskningen. Det utredningsarbete som man har satt i gång beräknas bli slutfört inom den närmaste tiden. Det beräknas komma att påverka 1984 års anslag. Man anger också att det bör kunna användas vid slutregleringen av 1983 års anslag. När det pågår ett utredningsarbete har riksdagen för vana att inte ingripa — man föregriper inte pågående utredningar. Av denna anledning, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Bevissäkringslagen har sedan sin tillkomst 1975 vid ett flertal tillfällen varit föremål för behandling i riksdagen. Efter några års uppehåll återkommer man nu från moderat håll genom motion nr 166, som tillstyrkts av de moderata reservanterna i utskottet, med krav på att lagen skall kunna tillämpas endast om skälig misstanke om brott föreligger och på att beslut om bevissäkringsåtgärd skall kunna fastställas endast av länsrätten. När det gäller kravet på att lagen skall kunna tillämpas endast om skälig misstanke om brott föreligger kan man med andra ord säga, att detta syftar till att ändra ändamålet med bevissäkringslagen till att avse bevisning för skattebrott i stället för att som nu framtvinga räkenskapsunderlag till grund för granskning. Såvitt jag kan finna skulle man därmed kunna avskaffa lagen, eftersom man vid misstanke om skattebrott kan tillämpa reglerna om husrannsakan, kroppsvisitation m.m. enligt rättegångsbalken. Misstanke om skattebrott kan såvitt jag förstår endast undantagsvis anses grundad utan att man har tillgång till räkenskaper eller liknande handlingar. Det behöver inte heller alla gånger vara fråga om skattebrott, för att den uppgiftsskyldige inte vill tillhandahålla de handlingar som taxeringsmyndigheten vill granska. Jag vill också framhålla att i vårt land får myndigheterna kontrollera bakomliggande deklarationsunderlag i form av bokföring och andra räkenskaper, anteckningar, korrespondens m.m. som har samband med den skattepliktiga verksamheten, utan att ens misstanke om skatteundandragande behöver föreligga. Det är tyvärr så, att många skattskyldiga, trots anmaning, inte vill tillhandahålla de räkenskaper som taxeringsmyndigheten begär för att kunna åsätta en rättvis taxering. Det är enligt min mening absolut nödvändigt att ha processuella tvångsmedel av den typ som bevissäkringslagen innebär, för att från nonchalanta och tredskande skattskyldiga få det deklarationsunderlag som myndigheterna har rätt att ofördröjligen erhålla, enligt bestämmelserna i 56 § taxeringslagen. I annat fall skulle denna paragraf bara bli ett tomt hot. Reglerna om skönstaxering kan på intet sätt bota bristen på grundmaterial för kontroll. All erfarenhet talar för att skönstaxeringar ofta blir för låga. När det gäller kravet från de moderata ledamöterna om att beslut om bevissäkringsåtgärd skall kunna fattas endast av länsrätten, framhåller majoriteten i skatteutskottet att reglerna i bevissäkringslagen syftar till att skattemyndigheterna på ett smidigt och effektivt sätt skall kunna säkerställa räkenskaper och annat bevismaterial, som det författningsenligt åligger den skattskyldige att tillhandahålla för granskning. Reglerna innebär att granskningsledaren får besluta om olika säkringsåtgärder i situationer då det föreligger risk för att bevismaterialet annars kommer att förstöras eller undanhållas. Det bör särskilt framhållas att reglerna inte tillgrips mot den som lojalt fullgör sina skyldigheter att tillhandahålla begärt material.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

Herr talman! Jag vill till Bo Lundgren säga att det är i ytterst få fall som man går in i privata utrymmen och företar s.k. efterforskning, och detta är också omgärdat med vissa restriktioner. Man går inte in hur som helst — bl.a. skall man ha vittnen med sig. Det har tyvärr inträffat flera gånger — det har vi fått bevis för genom de undersökningar som vi gjorde när vi arbetade fram utredningen — att man först begärt att få handlingar men inte fått tillgång till dem med detsamma och sedan, när man så småningom kommit fram till det ställe där man trodde det fanns handlingar, får höra alla möjliga undanflykter och förklaringar till varför de kommit undan. Det har t.o.m. sagts att hundar har ätit upp bokföringen m.m. Vi måste ha tillgång till bevissäkringslagen för att kunna få fram de handlingar som behövs. Det behöver inte vara något större besvär för de deklarationsskyldiga, Bo Lundgren. De skall bara ta fram handlingarna. Då behöver man aldrig gå in i något förvaringsutrymme eller i några bostäder. Om de tar fram de handlingar som taxeringsmyndigheten vill ha, behöver man aldrig tillgripa bevissäkringslagen.

Herr talman! Det råder en bred politisk enighet när det gäller Sveriges inställning till skyddet av de mänskliga rättigheterna. Utrikesutskottets betänkande nr 21 om främjande av mänskliga rättigheter är ett bevis för detta. I betänkandet ges en bred belysning av olika svenska insatser under åren. De visar vilken vikt vi fäster vid frågor om mänskliga frioch rättigheter. I en centermotion som behandlats av utskottet har vi formulerat det så att vi ser det som en rätt och en plikt att reagera när människor förtrycks och misshandlas oavsett vilket skälet är. Trots ett enigt utskottsbetänkande och utförliga positiva svar på de olika motionsyrkandena vill jag ändå göra några kommentarer. Dagligen blir vi påminda om hur mänskliga frioch rättigheter kränks på ett upprörande och brutalt sätt. För ett par dagar sedan kunde vi ta del av en rapport — Chile-bevis om tortyr — med skrämmande uppgifter om kontinuerlig fysisk och psykisk tortyr av chilenska politiska fångar. I Amnestys senaste årsrapport upptas över hundratalet stater som gör sig skyldiga till sådana brott. Människor fängslas på grund av sin politiska övertygelse, sin hudfärg, sin religiösa tro och sin etniska tillhörighet. Ibland verkar det vara ett rent godtycke som styr tillfångatagandet. Tusentals människor sitter inspärrade utan laga dom eller rättegång. Andra döms efter summariska och styrda rättegångar. Många tvingas utstå grym tortyr. Amnestys redogörelser utgör i sanning en skrämmande läsning. Som utrikesutskottet framhåller i betänkandet rör det sig om ett förtryck som bedrivs eller uppmuntras av de egna myndigheterna. I några stater har förföljelse, diskriminering och omänsklig behandling upphöjts till allmän lag. Sydafrika och Iran är exempel på sådana företeelser. För att återhämta uppgifter från Amnesty International begås tusentals överlagda mord av ansvariga regeringsföreträdare. Armén, polisen, särskilda dödsskvadroner eller lejda mördare kan svara för verkställandet. I skriften Regeringsstödda mord beskriver Amnesty bl.a. situationen i El Salvador, där tusentals människor tros ha fallit offer i regeringsstödda mord. Att låta människor ”försvinna” efter att ha fängslats har varit en annan vanlig metod i bl.a. Argentina och Uruguay ävensom i Guatemala. S.k. anhörigkommittéer, verksamma här i vårt land, har beskrivit hur hänsynslöst regeringsstödda dödsskvadroner går fram. De som ”försvinner” är inte bara fackföreningsmedlemmar eller politiskt aktiva. Också barn och ungdomar tillfångatas för att sedan aldrig återvända till sina föräldrar. Vi som sett den förtvivlade kamp ”mödrarna” på Plaza del Mayo driver för att få vetskap om vad som hänt deras barn och barnbarn har väl inte kunnat undgå att uppröras över vilka fruktansvärda villkor dessa människor lever under. I motion 1771 tar Rosa Östh och Gunilla André upp situationen i Afghanistan och uppmanar regeringen att fortsätta ansträngningarna för att landet skall återfå nationell självständighet. Efter militärkuppen 1979 har tusentals människor försvunnit i Afghanistan. Vid Amnestys undersökningsresa till Kabul 1980 uppgav regeringens talesmän att de hade en lista på drygt 4 500 personer som skulle ha dödats, men att de själva ansåg att antalet mord och försvinnanden i själva verket var ännu större. Ett annat land där förtryck och jakten på oliktänkande tar sig grymma uttryck är Etiopien. Efter militärkuppen 1974 har åtskilliga tusental människor fängslats och dödats av regimens säkerhetsstyrkor. Mycket tyder på att förföljelser av oliktänkande alltjämt pågår. Vad gäller kyrkornas företrädare hårdnar förtrycket. Det är mycket svårt att bringa klarhet i hur många människor som avrättas utan rättegång. Iran är ett land där de utomrättsliga avrättningarna ökar och där förtrycket mot befolkningen hårdnar. Det är skrämmande när en regim tycks ha så liten respekt för mänskliga frioch rättigheter som den iranska regimen. I centermotionen understryks FN:s roll när det gäller att upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna. I stater där förtrycket är grymt och riktat mot de egna medborgarna kan man inte förvänta att staten själv skall agera till förmån för de förtryckta. Därför måste det finnas möjligheter för individer och minoritetsgrupper att själva föra sin situation till världens kännedom. Många av dessa människor för en hopplös och ojämn kamp mot en brutal och hänsynslös övermakt. Den enda chans dessa människor har ligger i att den internationella solidariteten och den internationella opinionen mot förtryck och våld ökar och därigenom bringar hjälp. För att detta arbete skall vinna framgång måste det grundas på världssamfundets stadga och förankras och omfattas av dess medlemsstater. Vi föreslår därför bl.a., att en FN-konferens anordnas som särskilt behandlar de mänskliga rättigheterna, på samma sätt som FN tidigare har anordnat specialkonferenser kring andra angelägna frågor. Utskottet har ingen invändning mot att det sker överväganden om vilka möjligheter som finns att genom en specialkonferens ytterligare bidra till arbetet att främja skyddet och iakttagandet av de mänskliga rättigheterna. Jag vill också notera utskottets positiva inställning till motionsförslaget om en särskild FN-kommissarie för mänskliga rättigheter. Som utskottet framhåller råder det inom FN-systemet motsättningar när det gäller tolkningen av de mänskliga rättigheterna och också inriktningen av FN:s verksamhet. Därför är det, som utskottet också betonar, utomordentligt angeläget att de svenska aktiviteterna inte mattas av utan att regeringen noga följer frågorna och söker verka för ett förverkligande av förslaget om såväl en FN-kommissarie som en specialkonferens kring frågan om mänskliga rättigheter. I dessa dagar känns det särskilt angeläget att tala om fred, rättvisa och avspänning mellan staterna. Respekten för och erkännandet av mänskliga frioch rättigheter är en mycket viktig faktor i arbetet för fred och avspänning. Det är också en nödvändig förutsättning för att vi skall kunna utveckla samarbete och kontakter över gränserna och mellan olika stater. Jag vill i detta sammanhang understryka vad som förts fram i utskottsbetänkandet angående ett positivt avslutande av Madridmötet. Det skulle vara mycket värdefullt om man genom detta slutdokument kunde bygga vidare på Helsingforsavtal. Särskilt gäller detta mänskliga kontakter över gränserna, snabbare behandling av familjeåterföreningsfall och kontakter mellan religiösa grupper. I förslaget fästs också vikt vid religionsfriheten, och det föreslås regler om rätt att bilda fackföreningar och fackföreningars rätt att verka fritt. Herr talman! Skyddet av mänskliga rättigheter tillhör inte bara den enskilda statens domän. Brott mot grundläggande mänskliga rättigheter är också en angelägenhet för världssamfundet, för varje stat men också för oss själva som enskilda individer. Vi kan inte längre ursäkta oss med att någonting händer i en annan världsdel, i en annan stat. För att det skall bli möjligt att effektivisera skyddet av de mänskliga rättigheterna måste opinionen i de stater där den kan verka fritt anses ha rätt, ja skyldighet, att agera och föra fram sin mening.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
Herr talman! Utrikesutskottet har en ganska utförlig skrivning i detta ärende. Vi ansåg det betydelsefullt att en intresserad allmänhet och riksdagens ledamöter kunde få information om vad företrädare för Sverige gör på olika nivåer i skilda internationella organ för att medverka i kampen för de mänskliga rättigheterna. Vi tyckte väl, herr talman, att det skulle ha varit värdefullt att få litet tid över till en något längre debatt, där partierna fick möjlighet att närmare tränga in i denna viktiga problematik. Triksdagens hektiska slutskede sysslar vi med många oerhört viktiga frågor för vårt eget land. Men det bör samtidigt påminnas om att hundratals miljoner människor lider under förtryck och att grundläggande mänskliga rättigheter förvägras dem. Men, herr talman, i den tidspress vi nu befinner oss kommer jag inte att ytterligare fördjupa mig i detta viktiga ämne. Med hänvisning till utrikesutskottets betänkande yrkar jag bifall till hemställan i detsamma.
Herr talman! Låt mig kortfattat få säga några ord. Det behövs en ökad uppmärksamhet på frågan om hävdandet av de mänskliga rättigheterna i världen. Man skulle önska att all den energi som i dag ägnas fredsfrågorna också fick komma friheten och de mänskliga rättigheterna till del. Den fred som vilar på förtryck av människor och förkvävande av människors fundamentala medborgerliga och politiska rättigheter är en bräcklig fred. Karl Boos förslag, att regeringen i FN bör verka för en specialkonferens om de mänskliga rättigheterna, är en tanke av betydande värde. Det behövs en ny väckelse och en ny moralisk indignation hos världssamfundet gentemot den förföljelse av oliktänkande och av minoriteter som sker i så många av jordens länder. Såsom har visat sig i en lång rad fall är internationell opinionsbildning ett sätt att hjälpa förtryckets offer. Den dystra bilden vad gäller hävdandet av de mänskliga rättigheterna runt om i världen visar att den internationella opinionsbildningen behöver ges ökad kraft. En internationell konferens om de mänskliga rättigheterna måste förberedas noga. Jag hoppas att utskottets visserligen försiktiga men ändå till Karl Boos förslag i grunden positiva skrivning skall leda till åtgärder från den svenska regeringen.

Herr talman! Sten Sture Paterson har frågat mig vilka informationer regeringen har om situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna i Zaire och undrar samtidigt om regeringen är beredd att ta upp kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Zaire inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Låt mig först inledningsvis konstatera att Zaires tillblivelse som självständig stat skedde under svåra omständigheter 1960. Efter en rad maktstrider, myterier och ett utdraget inbördeskrig grep arméchefen, general Mobutu, makten vid en oblodig kupp hösten 1965. Slutet på detta kaos nåddes först två år senare då de sista vita legosoldaterna, som tillsammans med katangesiska förband gjort myteri mot centralregeringen, genom Internationella röda korsets förmedling evakuerades ur landet. Enligt gällande författning är Zaire en demokratisk enhetsstat där det enda tillåtna partiet är Mouvement Populaire de la Révolution . Formellt har nationalförsamlingen med sina närmare 300 ledamöter den lagstiftande makten. I realiteten är dock all makt i landet samlad hos presidenten. Vidare råder enligt den zairiska författningen yttrandefrihet. Denna begränsas dock i hög grad av myndigheternas självpåtagna rätt att ingripa då exempelvis ”allmän ordning” anses hotad. Radion och televisionen är statsägda och de större tidningarna ägs och utges av enhetspartiet. Efter påtryckningar från en rad västländer ställde president Mobutu i slutet av 1970-talet i utsikt ett antal reformer för att förbättra administrationen och demokratisera det politiska livet. Åtskilliga personer som dömts för politiska brott utlovades därvid amnesti. Under de senaste åren har emellertid rapporterna om brott mot de mänskliga rättigheterna varit många och entydiga. Utförliga redogörelser och vittnesbörd härom återfinns i bl.a. Amnesty Internationals årsrapporter. I dessa redogörs bl.a. för hur politiska fångar hålls i fängsligt förvar utan rannsakan och dom och hur misstänkta personer avlidit till följd av brutal behandling eller brist på mat eller medicin. Den i interpellationen omtalade rättegången som ägde rum i Kinshasa sommaren 1982, har väckt omfattande internationell uppmärksamhet. Bland de åtalade fanns 13 parlamentariker vilka anklagats för att ha undertecknat en politisk skrift som i själva verket endast innehöll förslag till reformprogram som står i överensstämmelse med av presidenten själv angivna riktlinjer. För fullständighetens skull vill jag erinra om att president Mobutu under 1981 och 1982 gjorde vissa försök att förbättra bilden av sitt land genom att samtala med representanter för Internationella röda korset och Amnesty International om förslag till förbättrade fängelseförhållanden och om skydd för mänskliga rättigheter. I oktober 1982 avbröts dock dialogen med Amnesty. Sverige är f.n. inte medlem av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, utan deltar som observatör. Enda nordiska medlemsland är Finland. Kommissionen sammanträder i februari-mars varje år under sex veckor. Frågor om kränkningar av de mänskliga rättigheterna behandlas även i FN:s generalförsamling under hösten och i andra fora i FN systemet. Som jag framhöll i regeringsdeklarationen vid utrikesdebatten i riksdagen den 16 mars i år, kommer Sverige att fortsätta att verka för att det internationella regelsystemet till skydd för de mänskliga rättigheterna förstärks. På svenskt initiativ och under vår aktiva medverkan utarbetas f. n. inom FN en konvention mot tortyr. Den svenska regeringen kommer att noga pröva frågan om vilka kanaler inom eller utanför FN som är mest lämpade för att på ett effektivt sätt påtala kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Zaire.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Dess innehåll står i stark överensstämmelse med interpellationens — en företeelse varmed vi båda två skulle kunna känna oss fullt nöjda, om det inte gällt en så allvarlig fråga som konstaterandet av brott mot de mänskliga rättigheterna. I utrikesministerns svar bekräftas riktigheten i de rapporter om brott mot de mänskliga rättigheterna i Zaire som jag refererar till i min interpellation. Amnesty International har sammanställt ett omfattande material med exempel på övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i Zaire. Mest utsatta är de politiskt oliktänkande. I samband med den internationellt uppmärksammade rättegången den 28 juni 1982 i Kinshasa mot 19 personer, varav 13 parlamentsledamöter, sände Amnesty International i juli en delegation till Zaire. Efter analys av rättegången överlämnade Amnesty ett memorandum med rekommendationer syftande till skydd av de mänskliga rättigheterna. I oktober 1982 avbröt regeringen dialogen med Amnesty, annullerade tidigare inbjudan och avvisade förfrågningar om ny utredningsresa. Det belyser något av svårigheterna att arbeta med ett tema som detta. Situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna i Zaire är i sig själv allvarlig nog. Än värre är emellertid att den endast är ett fall av många. I utrikesutskottets betänkande 1982/83:21 påtalas att kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker i många länder. Långt över hundra stater är angivna i Amnesty Internationals senaste årsrapport. Det är angeläget att noga följa upp och informera om utvecklingen inom området för de mänskliga rättigheterna. Genom Sveriges aktiva och långvariga insatser på området i internationella fora, ej minst inom FN, är det nödvändigt att för vårt fortsatta arbete att vi får fortlöpande rapporter genom våra diplomatiska kanaler om händelser berörande de mänskliga rättigheterna. Med Zaire som exempel förefaller vissa brister föreligga härvidlag, i varje fall sett från riksdagens utrikesutskotts sida. Utskottets ledamöter får fortlöpande ta del av vår utlandsrepresentations rapporter. Dessa har under de senaste fyra åren inte innehållit några uppgifter om situationen vad beträffar de mänskliga rättigheterna i Zaire. Som medlem av utrikesutskottet känner jag detta som en stor brist. Det innebär en risk för att intresset koncentreras kring ett fåtal länder och skymmer undan totalbilden av situationen i världen. Jag vill fråga utrikesministern: Är fallet Zaire ur rapporteringssynpunkt en udda företeelse eller står fler motsvarande exempel att finna? Är utrikesministern i så fall beredd att vidta åtgärder för att förbättra informationsutbudet? Det är icke endast ur humanitär synpunkt nödvändigt att bevaka staters iakttagande av människans grundläggande frioch rättigheter. Det är också en fredsbevarande uppgift. Ett undertryckande av de mänskliga rättigheterna leder, förr eller senare, till en organiserad, militant opposition. Detta innebär politisk instabilitet, inte bara inom landet i fråga, utan en instabilitet som lätt får regional spridning med internationella följdverkningar. Utifrån denna aspekt ges en särskild tyngd åt utrikesutskottets uttalande att upprätthållandet av respekten för de mänskliga rättigheterna är en grundläggande angelägenhet för FN. Med tillfredsställelse konstaterar jag att utrikesministern i sitt svar bestämt uttalar att regeringen noga kommer att pröva på vilka vägar inom eller utanför FN kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Zaire på mest effektiva sätt kan påtalas.

Herr talman! Jag delar herr Patersons uppfattning att det är viktigt att rapportera om situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna i olika länder. Det ligger i sakens natur att de som själva utsätts för förtryck ofta har svårt att i det egna landet komma till tals. Det är förenat med stora risker för dem i alla möjliga avseenden. Det är också klart att de olika åtgärder som vidtagits från statsmaktens sida i Zaire mot oliktänkande kunde ha varit ännu värre, om inte en internationell opinion hade följt verksamheten och kommit till uttryck på olika sätt. Jag anser att den rapportering som våra ambassader utför från olika länder som ett naturligt led också bör innefatta en redogörelse för hur olika internationella konventioner om mänskliga rättigheter efterlevs.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det kompletterande svaret. Därmed förstår jag att uppmärksamheten kommer att fästas vid eventuella brister i rapporteringen hem till Sverige om situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna i olika länder. Uppmärksamheten kommer att skärpas på denna punkt, och det är nödvändigt, eftersom just detta ämne är ett av våra stora ämnen i internationella fora. När utrikesministern i sitt svar betonar att man skall noga pröva olika kanaler inom eller utom FN:s ram, förstår jag därmed att man även kommer att utnyttja möjligheterna att komma till tals i FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Vårt land är i dag inte medlem där, men Finland sitter som representant för Norden. Det finns därmed möjligheter att genom Nordiska rådet och dess ministerkommitté samordna våra ståndpunkter och synpunkter med övriga nordiska länders. Jag tackar än en gång för svaret.